Fru talman! Jag börjar med Per Westerbergs påstående om huvudkontoren. Ett känt faktum är att det i Sverige finns ett stort antal företag som har en helt dominerande del av sin försäljning och verksamhet utanför vårt land. Vi får inte i det sammanhanget glömma bort att så är fallet. Näringslivet blir mer och mer rörligt. Utländska företag investerar alltmer i Sverige, och svenska företag investerar alltmer utomlands. Självklart vill vi ha kvar huvudkontoren i Sverige men ibland finns det en förklaring i globaliseringen. Per Westerberg frågade också om skatter. Han vet minst lika bra som jag att skatterna just nu är föremål för särskilda förhandlingar och överläggningar. Per Westerberg, i de målformuleringar som jag tidigare i talarstolen citerade ur sägs det: Enligt utskottets mening är dock den näringspolitik som regeringen förordar inte den som krävs för att uppnå tillväxt och utveckling i ekonomin. Eftersom de mål som regeringen formulerar för de olika verksamhetsområdena har sin utgångspunkt i en felaktigt utformad näringspolitik vill man att detta avstyrks. Däri ligger som högsta punkt att förbättra förutsättningarna för företagande och entreprenörskap och som prioriteringar i del 1 att förenkla regelverket för framför allt små och medelstora företag. Jag tycker att det som Per Westerberg skriver och säger i det sammanhanget inte går ihop. Ytterligare ett svar är jag skyldig. Det gäller då företagandet men det får jag ta i nästa replik.
Fru talman! Först gäller det målformuleringarna i näringspolitiken. Ja, jag tycker att socialdemokraternas näringspolitik är helt otillräcklig. Det visar också utvecklingen. Vi har ju en flytt av huvudkontor från Sverige. Jag inser väl att en del huvudkontor kommer att försvinna i samband med fusioner men det är utomordentligt besvärande när nästan varje stor fusion innebär att huvudkontoret försvinner ur landet. Det har faktiskt betydelse var företagens ledningar sitter och bor samt vilken kultur och vilket tankesätt de har. Jag är mycket besviken på näringsministerns tillfredsställelse över att bl.a. Astras huvudkontor gick till London, även om den tekniska forskningen fick vara kvar. Det finns mer att göra när det gäller näringspolitiken. Under hela den tid som jag sysslat med näringspolitik har jag i denna kammare noterat att vi har haft stöd av Vänsterpartiet och Miljöpartiet, ja, av alla partier, när det gällt att driva småföretagarfrågor. Men jag kan inte påminna mig att socialdemokraterna vid någon enda votering har röstat rätt. Därmed är inte heller den politiken tillräcklig för att klara de här problemen. Inte heller tycker jag mig ha fått ett tillfredsställande svar på frågan om man är beredd att distansera sig från näringsministerns uttalanden om det speciella ansvaret för dem som är försvarsanställda eller som finns i statliga bolag - varför man inte tar samma ansvar från både bolag och statsmakt för människor som är anställda inom t.ex. L M Ericssons civila del; det finns ju en militär del också som kan vara föremål för förändringar. Det är alldeles uppenbart så att skatterna direkt bidrar till att dra arbetstillfällen ut ur landet. Det är ingen ny situation. Den har vi haft under en lång följd av år, vilket allvarligt skadat Sverige. Det är hög tid att något görs innan ännu mer förloras.
Fru talman! Till frågan om speciellt ansvar för försvarsindustrin och dylikt. Det är väl ingen hemlighet, Per Westerberg, att socialdemokratins viktigaste uppgift är att se till att jobben finns. Det gäller för alla. Var än problem uppstår skall man naturligtvis jobba för att komma till rätta med desamma. Det behövs också långtgående samarbete med länsarbetsnämnder, kommuner, landsting m.fl. i denna fråga. Jag tycker att Per Westerberg går ut politiskt och gör en ansats när det gäller utflyttningen av företag. Det är ingen tvekan om att det är en större globalisering. Sverige har i förhållande till landets storlek och invånarantal ganska många stora företag och har haft så under en lång tid. Det är vi naturligtvis stolta över. Men företag måste också kunna utvecklas. Det trodde jag inte att Per Westerberg hade någonting emot. Då kan det ibland behövas omstruktureringar. Men jag håller med om att det är nödvändigt och positivt att huvudkontoren finns kvar i landet. Det viktiga är också att se till att verksamheten kan utvecklas till gagn för vårt land i form av fler arbetstillfällen, företags överlevnad och positiva tillgångar.

Fru talman! Skatterna har jag redan tagit upp i mitt anförande. En del åtgärder har vidtagits. Skatterna är just nu föremål för en skärskild behandling vid skatteöverläggningar. Det tror jag också Mikael Oscarsson är medveten om. När det gäller Småföretagsdelegationens rapport är det ingen hemlighet att man arbetar med den i Regeringskansliet. Jag sade att man från delegationens sida själv har sagt att en del av förslagen är av sådan karaktär att de bör utredas och prövas på olika sätt. Men jag är också väl medveten om att Mona Sahlin ganska snart kommer att presentera en tredjedel av åtgärderna som redan nu kan sättas i sjön. Det kommer, Mikael Oscarsson, redan före jul.
Fru talman! Det vore säkert en trevlig julklapp för landets småföretagare att få dessa förslagen presenterade för sig. Småföretagsdelegationen lade faktiskt fram 75 förslag. Jag tycker att det är konstigt att vi hela tiden får vänta. Jag tror inte att vi skall ropa hej förrän vi är över bäcken, dvs. innan vi har fått se dessa förslag. Näringsministern borde ha varit här i dag. Det förvånar mig att inte någon representant från regeringen är här som kunde lätta på locket och berätta vad man egentligen har planerat. Detta är någonting som brådskar. Den senaste veckans besked om utflyttningar och varsel visar att det behövs en stark näringspolitik om vi skall klara jobben under de närmaste åren.
Fru talman! Jag och Miljöpartiet har tillsammans med bl.a. Naturskyddsföreningen och Naturvårdsverket efterlyst skärpta riktlinjer i syfte att öka möjligheten att bevara skyddsvärda skogsområden. Sylvia Lindgren sade att utskottsmajoriteten hade skärpt riktlinjerna, och jag undrar: I vilket syfte? "Utskottet utgår från att avsättningen av från naturvårdssynpunkt värdefull mark sker uteslutande utifrån naturvårdsmässiga utgångspunkter så att inte råvaruförsörjningen till inlandssågverken missgynnas." Jag kan inte se annat än att den formuleringen snarare minskar möjligheterna att skydda värdefulla skogsområden.
Fru talman! Det är väl ingen tvekan om att den här affären - om den nu blir av, eftersom det handlar om ett bemyndigande till regeringen - har kommit att handla väldigt mycket om inventering. Vi har mycket klart skrivit i utskottstexten att det är oerhört viktigt med en fortsatt inventering och också med en dialog när det gäller dessa oerhört viktiga frågor. Det som framför allt gjorde att vi inte kom överens med Miljöpartiet och Matz Hammarström var detta att ni ville ha inskrivet speciella avkastningskrav. Det var ju det som var den avgörande punkten för att vi inte kunde ena oss i utskottet.
Fru talman! Vi sökte möjligheter för att hitta något slags formulering som skulle kunna öka skyddet för den skyddsvärda skogen, men då kom ni i stället med detta förslag som snarare försämrade möjligheterna att skydda denna skog. Det var det som gjorde att det inte fanns någon möjlighet att enas.
Fru talman! Det kan uppstå en konfliktsituation här, vilket vi i utskottet också har berört. Det gäller naturvårdsintressen samtidigt som man skall se till att det finns en råvaruförsörjning i Norrland. Dessa intressen måste förenas, och det klarar vi inte av. Men vi kan påverka i den riktningen, och det har vi försökt att göra utan att blanda in avkastningskrav. Vi har hållit oss till affärsmässiga grunder.
Fru talman! Jag skulle vilja ha ett förtydligande från Sylvia Lindgren om att vi är överens på den punkt som gäller Assi Domän och att i första hand departementet skall engagera sig kraftfullt för att följa de anvisningar som vi ger i det kommande beslutet. På vilket sätt är Sylvia Lindgren beredd att verka för detta? Det rör sig utan tvivel om viktiga tillägg. Det är ju inte så som Matz Hammarström säger att det skulle behövas mera regler och förordningar för naturvårdshänsynen i skogen. Tillägget i texten om att avsättningen skulle ske uteslutande på naturvårdsmässiga grunder gäller ju de avsättningar som är planerade i Norrland, eftersom meningen syftar på inlandssågverken. Det är ju två skilda saker. Jag vill fråga Sylvia Lindgren om hon är beredd att i departementet driva att man nu fortsätter på den punkter som vi har justerat i betänkandet.
Fru talman! Jag vill självfallet svara det som vi gemensamt har skrivit på s. 55 i betänkandet: "Regeringen bör i lämpligt sammanhang återkomma till riksdagen med en redovisning av hur utskottets synpunkter på riktlinjerna för förvaltningen av det nya skogsbolaget har beaktats." Därmed är vi överens i detta hänseende.

Fru talman! Det är lite besvärligt att komma in i debatten så här sent efter att man redan har diskuterat alla frågor, men jag får hoppas att det fortfarande finns någon som är vaken och som nappar på de möjligheter som ges. Näringsutskottet och den s.k. lilla näringspolitikens uppgift är att genom statliga satsningar på teknikutveckling och andra viktiga näringspolitiska organ komplettera den ekonomiska politiken. Den statliga näringspolitiken är ett viktigt instrument både i nedgångs och i uppgångstider. Det statliga engagemanget sker företrädesvis på områden där det endast är staten som kan, vill och skall vara den drivande kraften. Närings och Teknikutvecklingsverket, NUTEK, är härvidlag ett viktigt verktyg som samlar ett verkligt brett kunnande på många områden. Satsningen på småföretagsutveckling och utvecklingen av produkter och nya idéer är framgångsrik. T.o.m. moderaterna som egentligen ogillar statlig näringspolitik har förstått betydelsen av den s.k. såddfinansieringen. Den statliga lilla näringspolitiken måste betecknas som framgångsrik. I kombination med ett gott närings och företagsklimat kan det ge ett mycket bra resultat, både för teknikutveckling och för sysselsättning. Efterfrågan på hemmamarknaden är naturligtvis viktig, och här finns ytterligare att önska. Fru talman! Det finns dock skäl till oro för framtiden när man noterar hur stora svenska nationalklenoder som Stora, Ericsson och Astra på olika sätt placerar sina huvudkontor eller andra delar av verksamheten i andra länder. Frågan är varför våra stora företag går samman på internationell nivå. I dessa fall kan det knappast bero på det höga löneläget i Sverige. Det kan i något fall bero på företagsbeskattningssystemet. Men det kan inte bero på de arbetsrättsliga reglerna. Det är någonting annat som drar de svenska storföretagen till finansiella metropoler som London. Mycket tyder på att sammanslagningarna styrs av psykologi, precis som chefen för Stockholms fondbörs har antytt. Det vore intressant att höra Per Westerberg ytterligare utveckla dagens situation. Kan ett land som Sverige över huvud taget göra något som motverkar koncentrationen och internationaliseringen? Per Westerberg har här framfört en ordentlig eländespredikan som får en att börja undra var man är någonstans. Per Westerberg talar om det fattiga Sverige, och det är inte nog med elände: arbetslagar, skattetryck, arbetstidslagar, utanförskapet när det gäller EMU osv. Det är tydligen med detta som Per Westerberg motiverar att våra stora företag har försvunnit. Per Westerberg kritiserade det politiska systemet och att arbetsmarknadens parter förhandlar och söker lösningar. Jag tycker nästan precis tvärtom. Självfallet skall arbetsmarknadens parter ta det första steget. Självfallet skall de gå i bräschen för att tillsammans hitta bra lösningar. Det vore mycket dumt om vi över parternas huvuden skulle fatta sådana beslut. Jag noterade också att Mikael Oscarsson ville sänka många skatter - jag vet inte hur många han räknade upp. Dessutom tyckte han att de arbetsrättsliga reglerna skall skrotas. Han sade någonting om att de är förlegade och att den arbetsmarknad som dessa lagar är anpassade för inte finns kvar. Men faktum är att det är ganska många människor i detta land som jobbar på vanliga fabriker, vanliga kontor, sjukhus och andra offentliga inrättningar som har stor nytta av att det finns just arbetsrättsliga regler. Vi skall veta om att de är till för just löntagarna och inte någonting annat. Fru talman! Vänsterpartiet står bakom betänkandet. Jag vill dock lyfta fram ett par frågor som antingen är av speciellt intresse eller av oförklarlig anledning sällan debatteras. Den första är den känsliga och besvärliga frågan om den svenska varvspolitiken. Sverige är i dag det enda land i Europa och i OECD som inte stöder sin fartygsproduktion. Alla andra länder stöder upp till 9 % vid nybyggnation. Frågan har varit känslig, och man har låst sig i olika hänseenden. Vad vi nu ändå vill lyfta upp och göra klart är att när vi eventuellt om något år märker att Europa och OECD inte förmår komma till ett avtal om ett borttagande av alla sorts subventioner bör vi i Sverige se till att likställa våra varv med de övriga varven. Det handlar om 100 miljoner årligen. Alla vet att de pengarna återbetalas väldigt snabbt och att vi skulle få en ganska ordentlig sysselsättningsökning. Den andra frågan gäller rymdverksamheten. Det finns ett nationellt program, och det finns ett europeiskt program. Sverige och många andra europeiska stater deltar i ESA:s projekt i franska Guyana. Det är stora pengar som vi totalt lägger ned där. Däremot diskuteras frågan väldigt lite. Jag tror att en mycket liten del av allmänheten vet vad det egentligen handlar om. Men faktum är att det blivit allt viktigare för den svenska industrin att Sverige deltar i dessa projekt. Vi vet att för varje satsad krona får vi ganska många kronor tillbaka, plus att vår industri hänger med i teknikutvecklingen. Satsningarna på rymdverksamheten är kanske också ett sätt att fasa över från försvarsindustrin till rymdverksamhet, vilket naturligtvis vore en positiv utveckling. Fru talman! Regeringen vill vad gäller Assi Domän ha ett godkännande att minska sin ägarandel och samtidigt kunna förvärva det nya skogsbolaget under arbetsnamnet Vasaskog. Vänsterpartiet har i sin motion yrkat avslag på det förfarandet av olika anledningar. Under utskottets behandling har dock sådana förbättringar av förslaget gjorts att vi i dag kan godkänna detsamma. Likaså har den intensiva diskussionen med olika intressen i frågan spelat en stor och viktig roll. I betänkandet fastslås att det skall föras fortsatt diskussioner mellan Naturvårdsverket och Assi Domän beträffande möjligheterna till markbyten. Det tycker vi är bra. Dessa diskussioner skall givetvis också föras med det nya skogsbolaget. Det är en strävan att få tillgång till mer mark i södra Sverige som kan användas som bytesmark, och det är också utskottets mening. Vi skall veta att Assi Domän har väldigt lite mark i södra Sverige, och här måste andra åtgärder till. Avtalet från 1992 mellan staten och Assi Domän om hantering av från naturvårdssynpunkt värdefull mark fortsätter att gälla oavsett vilka förändringar som kommer att göras. Dessutom fastslår utskottet att den berörda skogsmarken skall bli föremål för en opartisk värdering. Detta är viktiga punkter. Jag tror dessutom att det är väldigt värdefullt att ha ett större statligt helägt skogsbolag i det här landet som med tiden kanske dessutom kan växa. Jag yrkar bifall till utskottets hemställan i betänkandet i dess helhet.
Fru talman! Först till frågan om huvudkontoren. Det gläder mig att även Lennart Beijer är bekymrad när huvudkontoren försvinner ut från Sverige. Jag tror att det finns anledning att vara bekymrad. Det sker naturligtvis koncentration inom vissa branscher, t.ex. läkemedelsbranschen och i varje fall delar av elektronikindustrin, medan andra går åt andra hållet. Assi Domän är ett sådant fall där man delar upp bolaget. Vi har även exempel inom bryggerinäringen där det går åt precis motsatta hållet. Jag skulle vilja fråga Lennart Beijer om han är beredd att ha en särskild haverikommission, eller vi kan kalla det för vad som helst, där man tittar på varje enskilt fall av utflyttat huvudkontor: Vilka skäl är det som har fått dem att flytta? Är det att man inte är euronoterad, eller är det dubbelbeskattningen som gör att man förlorar mycket pengar? Är det inkomstskatter på experter som gör att man inte kan anställa dem i Sverige? Det är inte bara finansiella centrum av typen London och New York som utflyttningen går till, utan även Helsingfors är tydligen bra mycket bättre än Stockholm, har det tyvärr i praktiken visat sig. Jag tycker också att det finns anledning att ta fler steg när det gäller förmögenhetsskatten. Den har blivit ett hån. Lennart Beijers partikamrater var faktiskt, det skall erkännas, med om att ta bort den på arbetande kapital för mindre och medelstora företag. I dag är det så att den som äger en aktie i Gränges är skattebefriad precis som miljardärerna i Sverige är skattebefriade medan vanligt folk hårdbeskattas på detta område och ett antal medelstora svenska företag åker dit ordentligt. Jag själv kan välja om jag skall betala noll kronor i förmögenhetsskatt eller ett antal miljoner. Det är ett hån mot all rättvisa i det svenska skattesystemet. Det hindrar utveckling av arbetstillfällen och företag. Jag har en sista fråga till Lennart Beijer. När det gäller Småföretagsdelegationens förslag finns det nu yrkanden på i princip alla punkter. Är Lennart Beijer beredd att stödja våra förslag i enlighet med Småföretagsdelegationen? Eller, om jag är lite elak, måste man invänta Mona Sahlins åsikt först?
Fru talman! Jag tycker nog att en haverikommission, eller vad man nu vill kalla det, skulle vara intressant. Då skulle man verkligen få reda på vad som är grunden till att de stora svenska företagen känner behov av att flytta utanför landet. Det är också intressant när man ser kommentarer från den senaste affären. Företagsledningen där har inte några direkta konkreta klagomål på Sverige eller någon särskild orsak. Det är mer att de känner sig tvungna att ligga utomlands för att klara kontakter och den kommande konkurrenssituationen. När det gäller skattesystemet tror jag säkert att de diskussioner som nu förs måste leda fram till att man får en situation där kapitalet kan vara kvar i Sverige likaväl som att flytta någon annanstans. Detta är ett allmänt bekymmer för hela EU-området. Hur man fullt ut skall hitta lösningen törs jag i dag inte säga. Vad gäller Småföretagsdelegationens olika förslag har jag för mig att Vänsterpartiet stöder 75-80 % av dem. Jag tror att det skall gå ganska enkelt att få dem till stånd.
Fru talman! Det är en intressant iakttagelse om Småföretagsdelegationen. Det borde innebära att det finns mycket goda förutsättningar att därmed få majoritet i kammaren för ganska stora delar av dess förslag i och med att vi moderater stöder nästan alla punkter i Småföretagsdelegationens förslag. Jag tackar också för Lennart Beijers stöd till någon form av varför huvudkontoren flyttar. i Astra Zeneca-fallet finns uttalanden om att det berodde på börsklimatet i London men faktiskt också att man tjänade rätt mycket pengar i bolagsskattshänseende när det gäller dubbelbeskattning på utdelningar genom att huvudkontoret ligger i London. Det tycker jag att det finns anledning att gå vidare med. När det gäller arbetande kapital i företag tycker jag att arbetande kapital generellt oavsett vilken lista företaget befinner sig på och oavsett storlek borde vara befriat från den typen av förmögenhetsskatt i och med att den har blivit rena hyckleriet. Sveriges rikaste är befriade. Jag själv kan välja precis hur mycket, hur lite eller ingen alls skatt jag skall betala. Samtidigt är det väldigt många mycket normala inkomsttagare som i stället åker dit på den delen.
Fru talman! De stora företagens benägenhet - det gäller inte alla, men en del - att flytta ut ur landet med huvudkontor eller annan viktig verksamhet är naturligtvis intressant och bör diskuteras djupare. Hur som helt måste man konstatera att Per Westerberg egentligen lämnar förklaringen om arbetsrättslagar, arbetstidslagar och liknande utan att också han förstår att det finns andra djupare orsaker till detta. Kapitalet koncentreras först i det egna landet. Sedan när man blivit för stor i det egna landet går man vidare ut i världen. Är det inte en ganska naturlig utveckling? Man kan ha olika synpunkter på om det är bra eller dåligt, men är det inte ganska naturligt? Faktum är ju, Per Westerberg, att detta insågs mycket tidigt av vår gemensamma vän Karl Marx.
Fru talman! Lennart Beijer sade inledningsvis att han var missnöjd med sin placering på talarlistan. Den beror ju på att han och hans parti har anslutit sig till regeringens politik. De tycks inte ha någon egen politik att komma med. Sedan kommenterade Lennart Beijer det jag sade i mitt anförande om arbetsrätten. Vi Kristdemokrater har absolut inte sagt att vi skall skrota någon arbetsrätt. Vi har sagt att den skall bli bättre anpassad till en modern tid och till småföretagens villkor. När man lyssnar på Lennart Beijers tal slås man av att han tycker att allting är väl. Det behövs inte några speciella åtgärder. Hur kan han tycka det när hundratusentals människor är utan arbete? Jag tycker att det är förvånande. Nu viker högkonjunkturen. Lennart Beijer sade förut att han trodde att Vänstern var för 70-80 % av småföretagarförslagen. Kan han inte räkna upp några av dem här i dag, så att vi får reda på vilka förslag som Vänsterpartiet står bakom?
Fru talman! Jag försökte bara vara lite rolig, Mikael Oscarsson. Jag vet också om att vi står längre ned på talarlistan beroende på att vi inte har så många egna reservationer. Det är ett bekymmer. Vi får väl se till att vi har någon liten småreservation på gång i framtiden för att klara ut det problemet. Arbetsrätten skall vara bättre anpassad till verkligheten och till småföretagens krav, säger Mikael Oscarsson. Det är just det som är något besynnerligt. Den lag som vi har i dag är anpassad så att den skall skydda löntagarna i olika sammanhang både i stora och små företag. Självfallet är ingen emot att man får eventuella anpassningar som driver frågan framåt, t.ex. att vi får ytterligare ett tryck på att löntagarna skall gå vidare och ta ett större ansvar i företaget för att på det sättet bli en fullvärdigare arbetskraft, både för sin egen del och för företagets del. Men säg inte att vi skall anpassa arbetsrättslagarna till olika företagskategoriers fördel!
Fru talman! Jag noterar att Lennart Beijer inte kunde räkna upp ett enda förslag från Småföretagardelegationen som han står bakom. När det gäller vår syn på arbetsrätten har vi sagt att arbetsgivaren skall ha möjlighet att undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning, att det skall vara förbjudet att ha blockad mot enmansbolag och att man skall förlänga provanställningen från sex till tolv månader. Detta är inte att rasera arbetsrätten. Det är att förenkla och anpassa arbetsrätten till en modern tid.
Fru talman! Vad gäller Småföretagardelegationens olika förslag handlar de genomgående om att man skall förenkla och ta bort onödiga regler. Det tycker jag är ganska förståndigt. Men när det gäller arbetsrättsreglerna säger Mikael Oscarsson ungefär det jag var rädd för, nämligen att man vill få en möjlighet att undanta två personer från turordningsreglerna vid uppsägning. Den som vet lite grann om små företag vet att det slår stenhårt mot den gamla arbetskraften som har jobbat och slitit länge för företaget. Det kan få till följd att två personer som nyanställs vid en uppgång för företaget blir kvar efter det att företaget återigen backar ned i verksamhet och de två äldsta, de som har slitit ut sig på företaget, får gå hem. Tycker verkligen Mikael Oscarsson att det är vettig modell? Tror han att det blir lugnt på den svenska arbetsmarknaden om man skulle få till stånd sådana uppgörelser på företagen?

Fru talman! Jag skall kort beröra näringsutskottets betänkande i den del som rör Assi Domän. Vänsterpartiet var, precis som Lennart Beijer sade, minst sagt kritiska till det upplägg som presenterades av regeringen i propositionen. I det här arbetet har vi försökt att konstruktivt bidra för att utveckla förslaget. Det finns fortfarande brister, men utskottsmajoriteten har i sitt ställningstagande klargjort en del viktiga riktlinjer. Jag skall peka på några som jag tycker är viktiga. För det första pekar utskottet på vikten av att regeringen fortsätter diskussionen med bl.a. Naturvårdsverket kring de framtida markbytena. För det andra säger utskottet att det är viktigt att få tillgång till mer mark i södra Sverige som kan användas som bytesmark. För det tredje har utskottet också pekat på riskerna för konflikter mellan naturvårdsintressena och intresset att förse inlandssågverken i norra Sverige med vedråvara. För det fjärde pekar utskottet på självklarheten i att det avtal som ingicks mellan staten och Assi Domän 1992, om hantering av värdefull mark, skall fortsätta att gälla samt att en liknande överenskommelse skall träffas med det nya bolaget. Personligen ser jag med intresse fram mot regeringens fortsatta hantering av ärendet, och jag tror att många delar det intresset med mig. Utskottet har klart uttryckt sin mening om att regeringen skall återkomma till riksdagen och redovisa hur utskottets synpunkter beaktats. Att det offentliga, det gemensamma, äger betydande delar av en naturtillgång som skogen är principiellt viktigt. Sett ur det perspektivet är förslaget om ett helstatligt skogsbolag positivt för oss vänsterpartister. Jag har en kort kommentar till tankarna om att överföra en del av den skyddsvärda skogen till Fastighetsverket och samtidigt utforma nya tydliga direktiv. Personligen tror att det kan vara en möjlig väg. Fru talman! Avslutningsvis vill jag säga att affären Assi Domän långt i från är klar. Regeringen får nu chansen att utifrån utskottets skrivningar göra någonting vettigt av någonting som från början kunde ha skötts bättre.

Fru talman! Jag skall begränsa mig till att tala om Jag vill påstå att den socialdemokratiska regeringen är i total avsaknad av en strategi för det statliga markinnehavet. Det är ett faktum som bl.a. har bekräftats av statssekreteraren vid Näringsdepartementet. Annars borde ju regeringen redan i somras, när Anders Sundström på LRF-stämman i Skellefteå presenterade nyheten om Assi Domän, ha visat att man tar sitt övergripande ansvar för statens stora markinnehav. Staten har ett bredare ansvar än det strikt företagsekonomiska. Det gäller t.ex. naturvården och skydd av värdefull natur, sågverksindustrins villkor, familjeskogsbrukets möjlighet att köpa mark och glesbygdens beroende av en aktiv skogsnäring. Redan när förslaget för ett halvår sedan presenterades av den dåvarande näringsministern stod det klart att detta bara var en snabbt hopkokad karamell i ett försök att vinna anhängare till socialdemokratin. I backspegeln kan vi se att det då inte fanns någon plan bakom förslaget. Det fanns inga konsekvensanalyser och ingen avstämning mellan berörda departement. Det fanns bara ett snabbt framkastat vallöfte när ministern befann sig i Västerbotten där han skulle tala inför en stor grupp av landets jord och skogsbrukare. I propositionen har regeringen angivit ett par positiva effekter av affären. Man talar om underlättande av markbyte och en vidgad marknad för vedråvara. Dessutom skall det bli lättare för staten att överföra mark för naturvårdsändamål. Fru talman! Näringsutskottet har ägnat Assi Domänförslaget mycket stor omsorg, och jag vågar nästan påstå att vi har hört alla berörda parter. Det har då framstått allt klarare att de effekter som regeringen talar om anses som starkt begränsade av de flesta bedömare utanför Regeringskansliet. Ingen kan klart utläsa att köpsågverkens råvarutillgång kommer att förbättras. I synnerhet i Norrbotten vet vi att Assi Domän nu genomför mycket stora avverkningar på de aktuella markerna. Det kommer att leda till att rimliga virkesuttag blir starkt begränsade under lång tid framöver. Var och en kan också lätt se att den geografiska fördelningen av de 900 000 hektaren skogsmark är helt fel om man vill avsätta mer skyddad mark. Det är i södra Sverige som fler reservat behövs. Det ställer alla upp på. Men den avknoppade marken från Assi Domän ligger i huvudsak i Norrland. Där finns det redan tillräckligt, ja kanske nästan mer än tillräckligt, med mark som är skyddad redan i dag. Att det inte har skett någon beredning mellan departementen innan man lade fram förslaget, att Miljödepartementet inte har varit inkopplat över huvud taget, framgår tydligt av det faktum att det var först i november, när förslaget hade legat på riksdagens bord i en månad, som Naturvårdsverket fick uppdraget att på 18 dagar ta fram en förteckning över skyddsvärda områden inom de delar av Assi Domäns markinnehav som företaget vill knoppa av. Sedan bildandet av Assi Domän gäller också att Assi Domän skall erbjuda enskilda skogsägare möjlighet att tilläggsköpa mark för att på så sätt stärka den enskilda familjens skogsinnehav och möjlighet till utkomst. Det har över huvud taget inte funnits med i det här förslaget. Fru talman! Så som regeringen hanterat Assi Domänfrågan får inte ett lands regering arbeta. Assi Domän är ett börsnoterat aktiebolag med både tunga utländska ägare och många små aktieägare i Sverige. Assi Domän kan faktiskt betecknas som en folkaktie, och jag skulle, om jag hade haft Assi Domänaktier, ha varit oroad över hur affären har hanterats. Det dåligt underbyggda och dåligt förankrade förslaget och den utdragna processen visar på svårigheterna för statsmakten att på ett professionellt sätt äga och förvalta aktier. Kristdemokraterna anser att staten snarast möjligt bör sälja ut det kvarvarande aktieinnehavet i Assi Domän. Då måste man kanske fråga sig om förslaget om Assi Domän-Vasaskog enbart är av ondo. Nej, det tror inte vi. För Assi Domän kommer det sannolikt att bli en bra affär. Det är också mycket positivt att statens aktieinnehav i Assi Domän minskar. Det är därför Kristdemokraterna vill ge ett bemyndigande till att genomföra affären. Huruvida Vasaskog kommer att kunna uppfylla allas våra krav och önskemål om hur de 900 000 hektaren skogsmark skall utnyttjas återstår att se. Staten har en övergripande uppgift att bevara en levande glesbygd och att säkerställa den biologiska mångfalden. Därför menar vi att regeringen snarast borde presentera det nya företagets affärsidé och tillsammans med människorna och det lokala näringslivet i Norrlands inland, och tillsammans med miljörörelsen och familjeskogsbruket, utveckla en strategi för detta. Mycket strikta krav måste ställas på regeringens hantering av Vasaskog. Fru talman! Som tillägg till Kristdemokraternas tidigare yrkande vill jag yrka bifall till reservation 5.
Fru talman! Jag skulle vilja ge många personer här i dag beröm för sina inlägg, åtminstone i delar av dem: Inger Strömbom, Per Westerberg, Åke Sandström, Lennart Gustavsson och många andra, som har riktat en så formidabel och svidande kritik mot Assi Domänaffären och regeringens sätt att sköta den. Man kan väl egentligen bara ställa sig frågan hur alla då kan gå med på den, förutom vi själva och Miljöpartiet, om det finns en sådan grundläggande kritik mot hela förslaget. Vänsterpartiet hade förvisso också ett eget avslagsyrkande av densamma, som man inte heller har följt. Inger Strömbom talar om en karamell som var snabbt ihopkokad. Det ger mig anledning - jag kan inte undgå det - att läsa följande lilla dikt som jag har gjort i hast: Denna snabbt ihopkokta karamell sväljer de nästan alla utan gnäll. Men var ligger det söta? Jag ser bara röta. Yrka på avslag, int bara gnäll!
Fru talman! Vi måste vara medvetna om att Assi Domän är ett affärsföretag, ett aktiebolag, och att staten är majoritetsägare. Man måste se på detta faktum. Man kan inte bara sätta stopp för eller skjuta upp en sådan här affär. Har den börjat rulla måste man ta hänsyn till aktieägarna och värdet på företaget. Och därför bör affären genomföras. Men tillsammans med Eva Flyborg och alla andra måste vi arbeta för att de krav och de önskemål som vi alla har talat om här kan upprätthållas under genomförandet av hela den här affären. Vi får inte glömma bort bl.a. miljöfrågorna. Det vill vi inte och det vill inte Eva Flyborg heller.
Fru talman! Det äger sin riktighet att vi inte heller vill det. Men jag menar att vårt ansvar ligger i att inte låta affärer eller andra saker bara rulla på. Det är just det som är vårt ansvar. Vi upptäcker nu grundläggande fundamentala fel med en så här stor affär som det faktiskt är fråga om - 2 % av landets totala yta, det är en jätteaffär. Då kan man inte på grund av tidsaspekten - och ingen har ännu kunnat förklara varför det är så bråttom - bara låta affären gå. Det är väl egentligen det som jag i princip motsätter mig.

Fru talman! Det som skall sägas i den del som avser Assi Domän är egentligen redan sagt. Men jag vill ändå göra vissa understrykanden. Vi skall komma i håg att bakom det förslag som nu finns om Assi Domän fanns det tre huvudpunkter. Man skulle skapa ett större utbud av råvara, man skulle skapa en bättre kapitalstruktur i Assi Domän och man skulle kunna tillgodose en del naturvårdskrav som man annars kanske inte skulle kunna göra. Det tycker jag är viktigt att man kommer i håg. Det var faktiskt virkesråvaran som kom som nummer ett. Flera köpsågverk i Norrlands inland håller på att gå över styr. Många är i en konkurssituation. Några har inlett konkursförfarande, och därmed hotas väldigt många jobb. Bara mot den bakgrunden är det viktigt att affären kommer att genomföras. Med den nuvarande situationen låser man inne mycket av virkesvolymerna i Assi Domäns egen industrirörelse. Det har också sagts av bolaget att det är viktigt att man får en bättre balans där, även om beskeden inte är riktigt entydiga. Det hade naturligtvis varit önskvärt att den överförda arealen hade varit större. Säg att det hade varit bortåt 1 1⁄2 miljon hektar. Men nu är det 900 000, och vi vet inte om det går att göra något åt det här. Det är också klart att en stor del av markerna inte kommer att kunna användas för skogsbruk, därför att det redan finns reservat inom de avsatta områdena och därför att det finns naturreservatsliknande områden eller skogsmark med höga naturvärden. Som jag tidigare sade är det ändå viktigt att den här virkesråvaran kommer ut på en marknad. Som det är i dag är den faktiskt inlåst i Assi Domän. Där kommer vi inte åt de marker vi skulle behöva komma åt för att bilda de nödvändiga naturreservaten. Däremot kan man delvis lösa detta genom den markbank som man nu kan sätta upp, och där markbyten kan bli aktuella, även om arronderingarna kanske inte är de lättaste. Det har här sagts mycket om att Naturvårdsverket inte skulle ha fått tillräckligt med tid för att göra inventeringarna. Innan realiseringen av bolaget är helt klar kommer man att ha haft tillfälle att göra de ytterligare syneförrättningar som är nödvändiga. Det är alltså överdrivet. Utskottets majoritet har sagt att det inte får innebära att man sjabblar med markerna och sätter ett lägre pris på dem bara för att det är staten som äger dem. Här har exempelvis Miljöpartiet en helt annan uppfattning. Det skall ske på marknadsmässig villkor och det skall framför allt ske med en strikt naturvårdsmässig bedömning. Det går inte att ha andra bedömningar för statens skogar än för privatskogen. Statens fastighetsverk har två uppdrag i dag. Det ena är att förvalta naturskog, naturreservat och andra skyddsvärda områden, det andra är att bedriva skogsbruk. Däri ligger en stor konflikt. Regeringens förslag är att man överför all naturvårdsmark till det nybildade bolaget. Det är riktigt. Det tycker jag att man skall göra ganska omedelbart efter att affären är klar. Jag vill understryka vikten av att bolaget får en riktig värdering. Det finns naturligtvis olika sätt att sätta priset på det nya bolaget. Utskottet har förutsatt att man tar tag i den tillgängliga expertis som finns på området så att man får rätt värde på företaget. Fru talman! Jag vill yrka bifall till näringsutskottets hemställan i betänkande 1, samtliga moment, och jag yrkar avslag på reservationerna 5, 6 och 7.

Fru talman! När det gäller om miljöministern skulle ha fel, vill jag säga att miljöministern gör sina bedömningar utifrån det underlag han för tillfället har. Det underlaget har Naturvårdsverket förelagt departementet, vad jag förstår. Om departementet är av den uppfattningen att det går att ta ställning till affären på de här grunderna, borde också ministern kunna göra det.
Fru talman! Jag är inte riktigt säker på att jag helt förstod svaret. Min följdfråga måste bli: Ingår inte miljöministern och näringsministern i samma regering?
Fru talman! Jag fick lära mig i skolan, och jag har fått lära mig även senare, att regeringen är ett kollektiv. Jag delar inte upp den på alla fackdepartement. I den budgetproposition som vi behandlar finns det här förslaget. Det förslaget har utskottet tagit ställning till. Utskottsmajoriteten anser att man skall genomföra detta, dock med de restriktioner som vi har givit. Det var bl.a. Sylvia Lindgren inne på. Det finns alltså ganska hårda riktlinjer för hur affären skall genomföras. Därför tycker vi att det är fullt acceptabelt.

Fru talman! Man kan säga att svenska folket fram till början av 1990-talet var ägare till en fjärdedel av Sveriges skogsmark genom det dåvarande Domänverket - ett förhållande som har rått under ganska lång tid. Vid den tiden visade det sig att det behövdes en förändring. Om staten skulle bedriva ett näringsriktigt och kraftigt skogsbruk behövde man ett närmande till de förhållanden som rådde på den privata marknaden och bland de privata skogsbolagen. Därför genomfördes också bolagiseringen. Det tyckte jag var bra. Däremot kan man, så här i efterhand, ifrågasätta den privatisering som sedan skedde genom bl.a., eller kanske framför allt, Per Westerbergs försorg, och den utförsäljning som skedde i mitten av 1990-talet. Pengarna skulle naturligtvis användas för att stärka svenska staten. Vid den tiden gick de naturligtvis i det borgerliga svarta budgethålet och försvann. Är det bra att bilda Vasaskogen AB, kan man säga sedan. Ja, jag tycker att det är ganska nödvändigt med de premisser som råder nu. Det visar sig att staten, trots majoritetsägande i Assi Domän, som ägare inte kan uppfylla de förutsättningar och mål som finns med ett statligt skogsägande, dvs. bl.a. att förse lämpliga områden med råvara, leva upp till miljömål osv. Minoritetsägare i aktiebolag måste man naturligtvis också ta hänsyn till. Därför är det bra. Vad jag menar är att om man stått fast, som den socialdemokratiska regeringen gjorde på 1990-talet, och haft ett hundraprocentigt ägande av Assi Domän AB hade den här affären varit alldeles onödig. Man kunde ha vägt in de här bitarna. Eftersom jag har ett skogligt förflutet med många kontakter kan jag se, i de rapporter som strömmar in från landet, på vilket sätt Assi Domän har agerat i den här frågan. Det tycker jag är anmärkningsvärt ur många synpunkter. Man har gjort en rivstart när det gäller skogsmarken. Man kan fråga sig varför ett aktiebolag med sådan entusiasm kastar sig över en uppgift innan man ens fått order om det, och avdelar mark och personal i storleksordningen 30 %, vilket är vad som har skett. Man har delat in marken. Man har redan gått ut med information till anställda och berörda som om affären redan vore genomförd och klar. Förhandlingar har skett med personalorganisationer. Man har delat ut kartor över vilka marker det handlar. Man har redan skickat ut direktiv om vilka som skall över till det nya bolaget. Som något av det mest märkliga kan jag nämna att jag fick ett dokument i veckan som pekar på att vd-n i fr.o.m. 1 januari 1999. VD för Assi Domän gör alltså det. Det finns anledning att rikta vissa anmärkningar mot staten som ägare och det ägarintresse man haft i Assi Domän. Man är trots allt majoritetsägare. Man borde ha lugnat ned hela systemet och det händelseförlopp som har varit i Assi Domän under den här perioden. Det har skapat störningar. Det har skapat oro och en massa förtret för människor, kanske alldeles i onödan. Dessutom kan man säga att det inte har funnits någon förhandlingspartner för det nya bolaget. Det här har varit en förhandling som skett med en part inblandad, nämligen Assi Domän, som godtyckligt har delat av de marker som man inte tycker passar in i sin nuvarande struktur. Detsamma gäller anställda. Rapporterna duggar ganska tätt från de kontakter jag har i Norrlands inland. De småsågar som var utan virke tidigare är nu överfulla av råvara eftersom det sker en massiv avverkning på de marker som man har tänkt sig skall över till Vasaskog. Man kan fundera över vilka konsekvenserna av detta blir längre fram. Jag tycker att det finns anledning att peka på detta. Det är på sin plats att regeringen framöver mycket noga följer det som händer i den här frågan. Skall bolaget ha just de här markerna enligt de inriktningar som jag tycker är mycket bra angivna i betänkandet? Skall det gå till på det här sättet? Man bör göra en ordentlig uppföljning av vad som har skett. Agerandet från Assi Domäns nuvarande ledning bör faktiskt rannsakas. Jag tycker inte att detta kan gå oförmärkt förbi i framtiden, utan man bör ta sig en funderare på detta.
Fru talman! Jag kan försäkra Sven-Erik Österberg att utskottet i sin helhet har tagit allvarligt på delar av den kritik som Sven-Erik Österberg och många andra har framfört. Vi har gått igenom de avverkningar som har skett, både i Norrbotten och i Västerbotten. Det har skett förändringar på vissa platser men egentligen ingen större ökning av avverkningarna, vilket beror på den mycket våta höst som vi har haft. Vi har också kunnat se att man har börjat bilda Vasaskog. Det är naturligt. Assi Domän bildar ett dotterbolag, och till det för man över skog, som sedan skall delas ut till samtliga nuvarande aktieägare. Detta kan inte ske på något annat sätt. Man kan rikta kritik mot affären, och det har gjorts från moderat håll och från ett antal andra oppositionspartier. Jag skall något senare återkomma till det i ett nytt huvudanförande som jag har begärt. När det gäller bildandet av Assi Domän kan jag försäkra Sven-Erik Österberg att hans fackliga kolleger på Pappers och på industritjänstemannasidan var mycket nöjda med denna bolagsbildning. Det gällde att ta till vara de bolag som fanns, inte minst ASSI och Ncb, som akut behövde en starkare partner som hade skog, för att därmed kunna trygga sysselsättningen. Det gjordes mycket ingående överväganden både i naturvårdshänseende och i kulturhänseende i samband med det bildandet. Jag tror att Assi Domän vunnit starkt på detta. Också sysselsättningen totalt sett i Norrland har vunnit på det. Jag kan förstå om det har inneburit vissa problem på skogsarbetarsidan genom att det har gjorts en hel del rationaliseringar där.
Fru talman! Jag vill framhålla, Per Westerberg, att det här nog inte gäller rationaliseringarna i sig. Jag känner ganska väl till affären. Det finns ändock en ideologisk skillnad, åtminstone vad gäller den gren jag representerar när det gäller statligt skogsägande. Också Per Westerberg känner till att det finns länder med en mer kapitalistisk karaktär än Sverige som faktiskt väljer att behålla en ganska stor nationell del av sin skogsmark, därför att man där tycker att det finns ett allmänt intresse av ett sådant agerande. Kanada är ett exempel bland de länder som har valt en helt annan linje i detta avseende, utan att för den skull få sämre konkurrenskraft vid försäljning av skogsråvara. Som bekant har Kanada varit en av våra starkaste konkurrenter på det här området. Jag tror alltså att vi har olika uppfattningar om det här och om hela bolagiseringen. Det är intressant att i er motion läsa, Per Westerberg, att ni är beredda att gå ännu längre och även sälja ut resten, eftersom det gagnar de moderata och kapitalistiska intressena. Också därvidlag har vi totalt olika uppfattning.
Fru talman! Det är alldeles korrekt att vi har olika ideologisk grundsyn. Det är inte särskilt överraskande, eftersom vi tillhör olika partier. Vad gäller Kanada tycker jag att man kan ha en del synpunkter på Kanadas skogsvård, återplantering m.m. Vi bör föra den goda svenska traditionen med ett dominerande privat skogsbruk, som jämfört med de flesta andra länder har mycket stora miljövårdsintressen. Jag vill också markera för Sven-Erik Österberg att väldigt stora arealer ligger kvar i statens ägo efter den uppdelning som skedde av Domänverket till Domän AB och till Fastighetsverket, som fick ganska stora delar. Av naturliga skäl hade dessa kanske inte alltid så stora kommersiella skogsvärden. Det var dock fråga om mycket stora markarealer.
Fru talman! Det är alldeles riktigt, Per Westerberg, att man beträffande bl.a. skogsvård har mycket att lära av Sverige, men det har kanske inte så mycket att göra med ägarstrukturen i sig, utan det är mera en hanteringsfråga. Den andra synpunkten som man kan anföra när det gäller Kanada är att skötsel och avverkningsleden är oerhört privatiserade. Man visar ett dåligt ansvar bl.a. vad gäller hanteringen av miljön, men det har kanske inte så mycket med ägarstrukturen att göra. Jag håller med Per Westerberg om att vi skall fortsätta att bedriva en god skogsvård och att vi skall hålla fanan högt i det avseendet. Det är nog riktigt att vi inte kommer överens i frågan om hur mycket skog staten skall äga i Sverige. På den punkten har vi olika uppfattningar, som vi kanske kan diskutera vidare sedan. Det är en intressant fråga. Jag vill till sist kommentera Per Westerbergs första fråga beträffande avverkningar. Också jag har hört de uppfattningar som det gäller, men talar man med de lokala företrädarna och sågverksägarna får man en ganska klar bild. Det kommer in massor med virke från de berörda delarna, vilket gör att sågbladen hålls i gång. Kom ihåg att hela affären i mycket startades med anledning att det var kris i virkesförsörjningen till inlandssågarna. Nu kommer det virke från Assi Domän. Allt är kanske inte hugget på den här marken, men mycket kommer därifrån. Jag känner en viss oro för det bolag som skall ta över den här marken. Vad händer med sysselsättningen i nästa led?

Fru talman! Jag vill bara i och med att jag inte kunde replikera på Eva Flyborg tidigare förklara vårt ställningstagande i Assi Domänaffären tillsammans med staten. Vi tycker att affären har skötts mycket illa av Näringsdepartementet och den tidigare näringsministern. Det finns två parter i en affär. Staten kan inte ensam bestämma. Det gäller ett stort kommersiellt bolag med hundratusentals ägare och med tusentals anställda. Då kan man från statens sida inte bara diktera vad som skall ske. Vi tycker att staten har agerat som en dålig ägare i de här sammanhangen. Det är även tveksamt ur börsetisk synvinkel att man har använt bolaget närmast som en leksak i detta års valrörelse. Vi är mycket kritiska mot den förre näringsministerns hantering av bolaget och av affären med Vasaskog, men vi kommer dock fram till en annan ståndpunkt än Folkpartiets Eva Flyborg. Jag respekterar hennes ståndpunkt, men jag kommer fram till den slutsatsen att man av två ting måste välja det minst onda. Skulle vi i det här läget avstå från affären, innebär det att vi kommer att skada bolaget allvarligt. Det fortsätter då att vara ett bolag där politikerna kan gå in och dutta i kraft av 50,3 % av aktierna och bestämma om vad det skall göra, i stället för att det kan leva ett strikt kommersiellt liv på börsen. Det skulle skada Sveriges intressen och bolaget och dess anställda. Därför är vi beredda att acceptera ett antal saker i den här affären som vi inte gillar och som vi utvecklar i vår motivreservation till beslutet. Jag vill också markera att naturvärden skall bevaras där naturvärdena är starkast och bäst. Det får inte bara vara där marken råkar vara statlig, utan man måste vara beredd att avsätta medel för att köpa in mark eller begränsa förfoganderätten genom att betala ersättningar där de bästa naturvärdena finns, och de finns på fler håll än på de marker som råkar tillhöra staten.

Fru talman. Per Westerberg sade i sitt andra anförande att politikerna inte skall gå in och dutta i sådana här affärer. Vi känner till att detta är en grundläggande inställning som moderater inklusive Per Westerberg står för. Det är ingenting nytt - politiker skall inte lägga sig i sådant här. Det är för viktiga kapitalistiska frågor för att en politisk inblandning skall ske - eller hur, Per Westerberg? Jag tycker ändå att det är lite anmärkningsvärt i det här sammanhanget - jag riktade kritik mot det i mitt huvudanförande - att man delar av mark och personal. Det måste ändå finnas ett intresse i det nybildade bolaget för det som man tar över. Jag tycker att det är en befogad kritik mot detta. Det borde ha skett mera samstämt i det läge som råder. Jag förutsätter att regeringen följer upp vilka marker och vilken verksamhet det gäller, så att även det nya bolaget blir kraftfullt och effektivt. Eller vad anser Per Westerberg?
Fru talman! Jag instämmer först i Sven-Erik Österbergs hårda kritik mot den socialdemokratiska regeringen. Jag delar den till fullo och långt därutöver. Jag tycker att regeringen har misskött Assi Domänaffären och avstyckningen av skog på ett sätt som är stötande ur många synvinklar. När det sedan gäller att gå in i börsbolag måste jag ställa frågan: Anser sig Sven-Erik Österberg vara representativ för sitt parti? Skall Sveriges regering och riksdag gå in i börsnoterade bolag och föreskriva vad de skall göra och inte göra för att staten råkar äga en relativt stor andel? Tror Sven-Erik Österberg att några andra i ett sådant läge vill investera i det bolaget, och vilket värde får det om man är beredd att göra saker utifrån politiska utgångspunkter i stället för de utgångspunkter som gäller för företagets bästa? Sven-Erik Österbergs synpunkter i de här delarna avviker i alla fall från vad en lång rad socialdemokratiska näringsministrar tidigare uttryckt om att statliga företag skall skötas på ett likvärdigt sätt som motsvarande privata. Därmed skall man inte gå in och försöka styra bolaget, i synnerhet inte när det finns på börsen, utan man styr det via bolagsstämma och styrelse.
Fru talman! Jag är väl medveten om vad som gäller för börsnoterade företag och på vilket sätt man styr. Det var därför jag också i mitt huvudanförande sade när det gällde skogsmark och skogligt ägande att det var olyckligt att man gick in och sålde ut dessa bitar från Domänverket redan 1994. Hade man behållit det som var från 1992, bolagisering osv., hade man också haft ett helt annat inflytande med staten som ensam ägare i det här läget på det sätt som är. Det tycker jag är en viktig bit när det gäller det här. En annan sak är - och det känner ju Per Westerberg till från det privata näringslivet också - att ägarnas intresse inte på något sätt är okänt. Det är klart att det överskuggar också hur bolagsledningen agerar. Det gör det på privata marknader, och det borde faktiskt kunna gälla även på den statliga sidan. Däremot är det ju sämre, om man ser totalt sett, hur det följs upp. Vi hade ju för inte så länge sedan en affär som vi kan tänka tillbaka på då man blev oerhört upprörd när ägarna, staten, faktiskt hade en synpunkt på vad som skall hända med bolaget. Försäljningen av Stadshypotek är ett exempel då man blev oerhört upprörd. När Wallenberg har en synpunkt är det mera precis som det skall vara i det här läget. Jag tycker faktiskt inte att det är fel att ha en åsikt i den här frågan på det sätt som vi har haft.
Fru talman! Att ha en åsikt är inget fel, tvärtom. Jag uppskattar debatt och tycker att det är livsluften i kammaren. När det sedan gäller vad ägaren skall ha för synpunkter och hur man styr bolag så finns det faktiskt reglerat i svensk lagstiftning. En styrelse måste se till bolagets bästa och samtliga ägare. Det står i aktiebolagslagen, och man har skyldighet att göra det. Och det gäller enligt min uppfattning även staten som ägare, även om man har andra åsikter i kammaren. Man följer aktiebolagslagens regler. Därmed styr man vilka representanter man tillsätter i bolagsstyrelsen respektive att man självfallet ser till de följer aktiebolagslagen. Man måste se till bolagets bästa. Är det ett bolag måste man också göra en kommersiell affär. Det gäller även utdelningen av Vasaskog till de nuvarande aktieägarna. Det tycker jag är rimligt, men det är det som inte den socialdemokratiska regeringen har skött på ett bra sätt.

Fru talman! Jag börjar med att yrka bifall till reservation 1 kring stödområdesfrågor. Politikens huvuduppgift är att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt och att förbättra enskilda individers, företags, regioners och därmed landets konkurrensförmåga på alla sätt. Skattetryck, utbildningsnivå, kapital, infrastruktur, regelsystem och attityder; allt detta utgör den enda grund vi långsiktigt har att stå på när det gäller att utveckla välstånd och därmed välfärd i det här landet. Därför är god regionalpolitik, för mig i varje fall, liktydigt med allmänt god konkurrensförmåga för företag och människor i allmänhet. Att åstadkomma just dessa goda förutsättningar finns det dock olika recept på. Det kan ju låta lite besynnerligt. När jag beskriver vad jag vill ha ut av den s.k. regionala politiken så är det inte storleken hit eller dit på olika bidrag som jag tycker är avgörande, utan det är en fungerande tillväxtpolitik som skapar respekt och trovärdighet bland våra näringsidkare. När jag möter företagare, så visst diskuteras bidrag, storlek och inriktning, för det är en del av den rådande verkligheten för dessa. Men lika ofta efterlyses just att bidragen borde bli färre. Därmed minskar behovet av regelsystem och byråkrater som är satta att hantera bidragssystemen. Krånglet att leta i bidragskatalogerna skulle minska, och företagaren skulle få mer tid över till det han är satt att sköta, nämligen företagandet. Det har visat sig att bidragspolitiken inte fungerar. I stället har bidragen försämrat konkurrenssituationen för många företag. Vissa får bidrag och vissa får det inte. Jag tror att alla här under hösten har kommit i kontakt med en företagare som demonstrerat här ute på Mynttorget under hösten. Han har varit i just den här situationen. Han ansökte om regionalt utvecklingsbidrag, eller vad det nu var, men fick det inte, medan däremot grannen, det konkurrerande företaget, fick sitt bidrag. Därigenom skapades en ojämlikhet mellan de här konkurrerande företagen. Efter några månader, med det här i bakgrunden, måste företagaren förstås begära sig själv i konkurs. Fru talman! Det här beskriver ingen ovanlig situation. Bidrag snedvrider konkurrensen och konserverar befintliga strukturer. Det är just den här verkligheten jag bär med mig när jag så säkert kan hävda att de riktade bidragens andel av tillväxtpolitiken borde minska till förmån för mer generella åtgärder. En företagare vill växla minskade bidrag till förmån för sänkta skatter. Regionalpolitiken är ju inte alldeles lätt att definiera. Den höga skatten på bensinen exempelvis underlättar ju inte för glesbygdsboende med stora avstånd till sina arbeten att kunna bo kvar. Kärnkraftsavvecklingen höjer elpriset och försämrar konkurrenskraften för pappersindustri och stålindustri. För många skogsägare, framför allt i inlandet, blir de höga produktionsskatterna på el tillsammans med kärnkraftsavvecklingen ett direkt hot mot deras existens därför att värdet på deras tillgångar, skogen, minskar. S.k. nollzoner bildas, där det inte längre är industriellt intressant att köpa skogsråvara. Det blir billigare att importera från Baltikum och Ryssland. Den bästa regionalpolitiska insatsen i det här området är att stoppa kärnkraftsavvecklingen och att sänka skatten på bensin, men per definition är inte detta just regionalpolitik. Det är inte att undra på att människor i den här delen av landet blir konfunderade när i gengäld bidrag i olika former skall kompensera bristen på en realistisk och målinriktad tillväxtpolitik. Jordbruket är en grundförutsättning för en levande landsbygd. Vi moderater anser att de förändringar som föreslås i Björks utredning och som syftar till att ge det svenska jordbruket ett bättre konkurrensläge gentemot övriga EU skall genomföras omedelbart. Sänkt skatt på diesel och elenergi förbättrar möjligheten att behålla livsmedelsproduktion inom landet och ger välbehövliga jobb åt landsbygden. De här kostnadssänkningarna är, i min mening, utmärkt regionalpolitik, men regeringen säger ingenting. Regeringen sitter nöjd, och riskerar därmed att arbetstillfällen inom jordbruks och livsmedelssektorn försvinner från Sverige. Fru talman! Passiviteten från regeringens sida kommer att innebära utflaggning av svenskt jordbruk. En annan viktig fråga är utbyggnaden av informationstekniken. Den skall gälla hela landet. Varhelst jag bor och verkar är tillgång till nätet en tillgång för människor långt borta att vara nära. Antalet regler och lagar som styr företagandet måste minska. Förenkla för företagare! Småföretagardelegationens förslag bör i huvudsak genomföras skyndsamt. Just att förenkla regelsystemen bör ges högsta politiska prioritet. Ett exempel på regelförenklingar är att alla som vill ha F-skattsedel bör få det. Enklare självdeklarationer är ett annat sätt, och förbättringar i momsuppbörd och skattekonton ytterligare sätt. Ingen F-skattsedel, inget företagande. I övrigt hänvisar jag till den motion om förenklingar för företagande som vi moderater tillsammans med Kristdemokraterna har väckt. Den grundar sig på just småföretagardelegationens förslag. Vad som händer just nu är att en jämn ström av flyttlass från skogslänen hamnar i de större städerna. Det beror inte på att man vill flytta alla gånger, utan att förutsättningarna att stanna kvar har omöjliggjorts på grund av bristen på arbete. När arbetstillfällen försvinner, service försämras och välfärd urholkas tvingas människorna att flytta, och då till orter där deras kompetens efterfrågas. Husen bommas igen, ljusen slocknar i våra bygder och de regionala obalanserna förstärks. Fru talman! Regeringens politik för jobbskapande har misslyckats. Min uppfattning är väldigt klar, nämligen att det krävs oerhört mycket av tillväxtfrämjande åtgärder just nu för att minska arbetslösheten - kalla det gärna för en tillväxtchock. Det gissel som plågar vår nation - arbetslösheten - undergräver människors möjligheter att klara sig själva, gräver hål i vår budget och tömmer regionerna på människor. Detta måste vi råda bot på. Ni har säkert tidigare hört de här resonemangen och synpunkterna och ropen att vi i det här landet inte i det långa loppet nämnvärt kan särskilja oss från våra viktiga konkurrentländer när det gäller kostnadsnivåer, krångel, skatter och regelsystem. Diagnosen är ställd av fler än jag. Men varför skall det vara så oändligt svårt att ändra politiken så att man släpper loss människors inneboende drivkraft och därmed skapar möjligheter inför framtiden. Sveriges problem kan inte lösas utan att företagandets och tillväxtens grundläggande förutsättningar förändras. Det gäller i synnerhet de mer utsatta områdena av vårt land. När det går dåligt för landet ökar de regionalekonomiska skillnaderna, medan de tenderar att minska när konjunkturen vänder upp. Därför är tillväxt, varhelst den existerar - i stad som på landsbygd, i norr som i söder - en självklarhet för att upprätthålla regional styrka. Ett mer dynamiskt företagande och fler jobb kräver åtgärder som jag här redovisat på olika politikområden såsom skatter, arbetsmarknad, energipolitik, utbildning samt Sveriges förhållande till EU. Fru talman! Jag har i mitt anförande uppehållit mig vid frågorna om tillväxt och företagande. Jag anser att det är min politiska huvuduppgift att plädera för förutsättningarna för en bra ekonomisk utveckling i hela vårt land. Nu när konjunkturen viker, varslen ökar och företag flyttar, som vi har hört, någon annanstans utanför vårt land är det absolut nödvändigt att varje parti här redovisar sin politik för jobb, tillväxt och regional utveckling. Jag väntar med spänning på en beskrivning av vad regeringspartiet tänker göra för att stoppa flyttlass och häva arbetslöshetskrisen.

Fru talman! Jag vill börja mitt anförande med att yrka bifall till reservation 2 i det betänkande som vi nu debatterar. När jag under min förra period i riksdagen som ledamot i arbetsmarknadsutskottet kom i närkontakt med regionalpolitiken och dess olika stödformer blev jag konfunderad. Jag ställde mig frågan om det verkligen var nödvändigt med denna flora av olika bidragsformer. År 1991 valdes jag in i länsstyrelsens styrelse hemma i Kronoberg. Där fick jag se och har sedan kunnat följa hur regionalpolitikens stödformer kommer till användning i olika projekt och gör nytta i det verkliga livet. Under de sju år som har passerat har en del former försvunnit och andra har tillkommit. De aktuella bidragsformerna i dagens s.k. lilla regionalpolitik är uppräknade i budgetpropositionen på s. 14 När Sverige 1995 blev medlem i EU medförde det ytterligare stödformer att ta hänsyn till och till dels arbeta in i vårt regelverk. EU-reglerna är annorlunda och har andra avgränsningar. Kännetecknade för möjligheten att få stöd ur EU:s strukturfonder är att det oftast krävs s.k. medfinansiering för att bidrag skall utgå. Förenklat kan man säga att EU:s strukturfondspengar, näringslivets medfinansiering och statliga pengar skjuter till en tredjedel vardera för att finansiera ett projekt. Jag tar upp detta eftersom jag ser svårigheten för dessa båda system eller, om man så vill, dessa två bidragskulturer att samverka. Då har frågan på nytt rests inom mig: Är det här effektivt, får vi högsta möjliga utväxling av de skattepengar som vi satsar i den lilla regionalpolitiken? Med detta som bakgrund hälsar vi kristdemokrater med tillfredsställelse den stora utredning om regionalpolitiken som regeringen redan i våras aviserade. Ännu har inga direktiv presenterats. Helt klart är emellertid att ju förr en djupgående analys av nuvarande system genomförs, desto snabbare kan en ny politik växa fram och läggas på riksdagens bord för beslut - en ny politik med förutsättningar för bättre utväxling av insatskapitalet. Vi vill slå fast att det av direktiven måste framgå att regionalpolitikens mål ligger fast. Kristdemokraterna instämmer i de målformuleringar som riksdagen beslutade 1995, där man säger att målen för regionalpolitiken är att den skall skapa förutsättningar för uthållig ekonomisk tillväxt, rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket. För ett år sedan, på hösten 1997, uttalade riksdagen att målet för utgiftsområde 19 är att verksamheten främst skall underlätta för näringslivet i regionalpolitiskt prioriterade områden att utvecklas så att det bidrar till att uppfylla målen för regionalpolitiken. En mycket viktig komponent i den s.k. lilla regionalpolitiken är stödområdesindelningen, där kanske de flesta svårigheterna uppträder mellan vår inhemska indelning i områden och EU:s olika målområden. I vår kommittémotion N274 föreslår vi kristdemokrater att riksdagen med ett tillkännagivande skall beställa en ny samlad områdesindelning av regeringen. Som jag ser det är stödområdesindelningen den grund som den lilla regionalpolitiken i långa stycken står på. Det borde vara mycket lämpligt för den aviserade utredningen att i ett första steg lägga fram förslag till en ny stödområdesindelning. Nu har det gått ett halvt år och den aviserade utredningen har ännu inte kommit i gång. Vi har inte ens sett direktiven. Risken är därför stor att departementet hafsar ihop en halvmesyr, när vi i stället borde ha ett väl genomarbetat förslag att ta ställning till. För övrigt är det faktiskt så att regeringen måste utarbeta och förelägga riksdagen en ny indelning, eftersom EU-kommissionens godkännande av den nuvarande områdesindelningen går ut under 1999. Folkrörelserådet har under temat "Hela Sverige skall leva" skapat en rörelse som på några få år blivit en stark faktor för landsbygdens och småorternas fortlevnad. Den har vuxit från 500 lokala utvecklingsgrupper till 3 400 på ett tiotal år. Det är inte dåligt. Detta arbete är mycket värdefullt, och kristdemokraterna vill anvisa ytterligare 2 miljoner för denna folkrörelse som vi menar bevarar och utvecklar de svenska bygderna. Tyvärr har vi inte fått gehör för detta i utskottet, varför vi begär kammarens stöd för reservation nr 2. Fru talman! Det kristdemokratiska budgetförslaget bildar en helhet. Eftersom finansutskottet har avvisat våra förslag gällande utgiftsområde 19 tänker vi kristdemokrater inte delta i omröstningen avseende hemställanspunkt nr 5. Vi utvecklar i det särskilda yttrandet nr 3 våra skäl för att inte delta i omröstningen. För att vinna tid skall jag inte upprepa dessa. Jag dristar mig dock att i punktform nämna dem: - EU-anslaget bör utnyttjas bättre. Det bör utnyttjas fullt ut. Som jag ser det gäller det att återta så mycket som möjligt av den del av EU-avgiften som går just till strukturfondspengar och som finns avsatta för regionala satsningar i Sverige.

Det ger en god utväxling. - Som en följd av detta föreslår vi att anslaget A 4 räknas upp med 100 miljoner kronor. Det skulle ta bort den prutning som regeringen gjort och därmed återställa anslagsnivån till samma som för Fru talman! Än en gång vill jag yrka bifall till reservation 2.

Fru talman! Först vill jag med anledning av det första inlägget konstatera att jordbrukspolitiken givetvis är en viktig del i regionalpolitiken. Men då den kommer att behandlas i morgon kommer jag inte att ta upp den vid det här tillfället. Fru talman! Den regionala utvecklingen går åt fel håll. Obalanserna ökar såväl mellan regionerna som inom regionerna. Uppgifter från Landstingsförbundet gör nu gällande att Stockholmsregionen kommer att öka med 20 000-25 000 personer per år. På en tioårsperiod motsvarar detta ett län av ungefär Västernorrlands eller Kalmar läns storlek. Detta kan rimligen inte få fortsätta. Det behövs nu kraftfulla åtgärder för att vända utvecklingen. De punktinsatser som regeringen har föreslagit i tidigare propositioner och nu föreslår i budgeten är otillräckliga. Det kan kanske kännas lite avslaget att stå här i kammaren och debattera regionalpolitik bara ett halvår efter det att riksdagen haft en stor debatt och fattat beslut om den förra regeringens regionalpolitiska proposition. Inte desto mindre visar siffror för tredje kvartalet från SCB att utvecklingen är oroande. Ändå ser jag lite av handling från regeringens sida. Regeringens handlingsförlamning är kanske det största hotet. Sverige behöver en stark ekonomisk tillväxt. Marknadsekonomin tenderar att verka koncentrerande. Därför måste den kompletteras med åtgärder som motverkar koncentrationen utan att tillväxten i ekonomin försämras. Staten har det övergripande ansvaret för att förena målen om stark ekonomisk tillväxt och regional balans. Fru talman! Den regionala bilden inger både oro och hopp. Den betydande befolkningsomflyttningen är allvarlig. Samtidigt finns det en kreativitet och entusiasm när det gäller att tillvarata den egna bygden och dess möjligheter. Med ny teknik öppnar sig nya möjligheter. Alla människor behöver inte flytta till arbete. Möjligheterna till distansarbete ökar. I stället är det nya faktorer som styr människors bosättning, t.ex. behovet av en annan livskvalitet. Kreativitet och utveckling kan inte kommenderas fram. I stället måste samhället svara för en basservice och en infrastruktur som gör det möjligt att utveckla verksamheter utanför de större tillväxtregionerna. De avståndsnackdelar som finns måste minska. Förbättrade kommunikationsmöjligheter är en självklar del i detta. Det torde stå ganska klart för alla och envar, både de som lyssnar till dagens debatt och de som kanske har läst vår partimotion, att Centerpartiet är det parti som mest engagerat sig i frågorna om regional rättvisa och regional utveckling. Inte minst märks detta på att vi överfört mer medel än något annat parti till just detta utgiftsområde. Sett till hur stort utgiftsområdet är måste jag säga att det är ett mycket stort gap mellan Folkpartiets neddragning på en halv miljard och vårt tillägg på samma summa i förhållande till regeringens förslag. Nu skall man naturligtvis vara klar över att det som vi har att behandla i dagens betänkande, dvs. den lilla regionalpolitiken, inte är det som kommer att avgöra utfallet av den totala regionala utvecklingen. Icke desto mindre är den lilla regionalpolitiken ytterst viktig som ett "smörjmedel" för de områden som kommer i åtnjutande av insatserna. Många är de företagare och anställda som kan vittna om företag som utan dessa regionalpolitiska stöd endera lagts ned eller etablerats på annan ort. Fru talman! Centerpartiet efterfrågar en tydlig nationell målsättning för regional utveckling. Alla delar i samhället måste styra åt samma håll för att den negativa befolkningsutvecklingen skall kunna vändas i områden som avfolkas. Utskottet konstaterar på s. 6 att regeringen uttalat att "det är nödvändigt att förstärka de regionalpolitiska åtgärderna inom den stora regionalpolitiken, bl.a. genom en ökad helhetssyn mellan olika sektorer." Det kan inte nog understrykas att denna samordning av de insatser som görs är av yttersta vikt för möjligheten till regional tillväxt och utveckling. Tyvärr har regeringens uttalanden för det mesta slutat som endast uttalanden. I praktisk politik har vi sett lite av handling. I betänkandet anförs att den utlovade regionalpolitiska utredningen kommer att tillsättas inom kort. Det är bra att den tillsätts även om det är ett halvår efter tidsplanen. Men jag vill i detta sammanhang fråga majoritetens företrädare: Hur blir det med den landsbygdspolitiska utredning som statsministern utlovade i samband med Landsbygdsriksdagen våren 1998? Kommer denna utfästelse att infrias och i så fall när? Fru talman! Det krävs en ny regionalpolitik. Men det krävs även att vi förmår att ta tag i de akuta problemen. Centerpartiet anser att det behövs ett landsbygdslyft för att förhindra ytterligare utflyttning och utarmning av landsbygden. Småföretagande, miljösatsningar, ny teknik, decentraliserad utbildning, kvinno och ungdomssatsningar och stöd till lokalt utvecklingsarbete är några åtgärder som krävs för att utveckla landsbygden. En långsiktig, offensiv plan för utveckling av Norrlands inland med satsning på ökat företagande, bättre kommunikationer, informationsteknik och högre utbildning måste genomföras. De vattenkraftsproducerande regionerna skall få del av vattenkraftens vinster. Segregationen i storstädernas förorter måste också brytas. Den offentliga servicen i utsatta områden bör stärkas. Integrationen av nya svenskar skall förbättras genom ökade resurser till bl.a. svenskundervisning. Det är också viktigt att miljön i storstäderna värnas. Grönområden skall inte bebyggas utan skyddas. Med Stockholms nationalstadspark som förebild bör nya nationalstadsparker etableras. Det är inte de enskilda åtgärderna i sig som kan bryta den negativa utvecklingen. I stället är det omfattningen och förmågan att styra åt samma håll som är det avgörande. Förmågan att samordna och se lösningar måste känneteckna den övergripande politiken. En politik för regional utveckling måste precisera vilken minsta samhällsservice som skall garanteras oavsett var i landet man bor. En av de större utmaningarna blir att lägga fast vad en garanterad grundservice skall innehålla. Denna grundservice i form av exempelvis post och teleförbindelser, infrastruktur etc. måste garanteras av samhället. Det behöver dock inte innebära att det offentliga i alla lägen svarar för genomförandet. Fru talman! När det gäller detta utgiftsområde har Centerpartiet ansett att mer medel för den regionala utvecklingen måste ställas till förfogande. Därför har vi i vår budgetmotion avsatt 500 miljoner kronor i ökad ram för utgiftsområde 19. Vi anser även att dessa medel skulle ha använts för småföretagarstöd. Då riksdagen redan har behandlat ramarna för de olika utgiftsområdena och Centerpartiets budgetförslag är en helhet är det i detta andra steg inte mycket att göra. Fru talman!

Nedsättningen är 8 procentenheter. För mig var det obegripligt att moderaterna kunde stödja regeringen på den punkten för att få igenom ett förslag om att höja de sociala avgifterna för denna lokala service. Jag kan bara konstatera att fler partier har lagt fram förslag om att riva upp beslutet i den här frågan. Allra sist vill jag göra en kommentar till den reservation som handlar om särskilda medel till Folkrörelserådet. Detta är faktiskt tillgodosett på annat sätt genom att Börje Hörnlund i förrförra regeringen fick igenom frågan om ett fast stöd till Folkrörelserådet. Fru talman! Jag yrkar bifall till reservation nr 1.

Fru talman! I 40 år bodde jag i Storstockholm. Då hade jag ganska dåliga, för att inte säga usla, begrepp om förutsättningarna för att leva och bo och för att driva företag i glesbygd - jag är rädd att många andra stockholmare och sörlänningar har samma dåliga kunskap. I början på 1980-talet flyttade jag till Lapplands inland och där har jag både som kommunpolitiker och som egenföretagare fått uppleva vilka villkor som gäller. Jag vill understryka att det inte alls bara är bekymmer. Tvärtom finns det oerhört många fördelar - men vi har väldigt långa avstånd! Jag är glad över att riksdagens näringsutskott nu i januari skall besöka Västerbotten för att vi på ort och ställe skall få visa vårt näringsliv och våra förutsättningar. Fru talman! Vad kan vi då åstadkomma med våra regionalpolitiska beslut i riksdagen? Regionalpolitikens uppgift måste vara att skapa förutsättningar för ekonomisk tillväxt, rättvisa och valfrihet, ja, kort sagt att göra det möjligt att leva ett bra liv i hela vårt land. Men det är, enligt min och Folkpartiets mening, inte enbart regionalpolitiska insatser som är avgörande för en orts eller landsdels möjligheter att erbjuda människor en bra livsmiljö med tillgång till arbete, utbildning, kultur och vård - ja, allt det som vi förknippar med ett välfärdssamhälle. Målet för den liberala regionalpolitiken är att öka den enskilda människans möjligheter att fritt välja arbete och bostadsort. Vi anser att politiska insatser endast i begränsad omfattning kan utjämna skillnader i levnadsvillkor mellan olika delar av landet. I stället bör regionalpolitiken utformas så att olika bygders och regioners unika förutsättningar att skapa goda levnadsvillkor tas till vara. Folkpartiet har länge varit pådrivande för en allmän förändring av regionalpolitiken. Jag vill gärna säga till Åke Sandström att vi, till skillnad från Centerpartiet, inte tror att bidrag är det väsentligaste. Vi hörde bl.a. av Ola Sundell att det kan bli så att ett företag får stöd, medan det som är granne inte får det. Det är därför som vi tycker att det är bättre att satsa på generella åtgärder. Vi fick t.ex. vid vårt besök på NUTEK veta att man inte har funnit några säkra tecken på att företag på lång sikt klarar sig bättre när de fått stöd. Ibland är det faktiskt tvärtom. Tidigare har det handlat om lokaliseringspolitik i Sverige. En regional balans skulle åstadkommas genom att centralt placerade beslutsfattare identifierade vilka investeringar som var på gång och såg till att dessa förlades till problemdrabbade områden. Grundtanken var alltså att sysselsättningen skulle kunna planeras fram genom myndighetsbeslut. Den förändring som Folkpartiet länge har förespråkat innebär en övergång till en annan politik. Vi anser att man skall uppnå regionalpolitikens mål genom att satsa på och ge förutsättningar för den enskilda människan och hennes förmåga, precis som jag tidigare sade. Vi anser att lokala resurser inte kan kommenderas fram genom politiska beslut. Men regionalpolitiken kan på olika sätt stödja, underlätta och stimulera utveckling. Denna ambition innebär, precis som tidigare talare sagt, att en lång rad områden som egentligen inte i snäv mening kategoriseras som regionalpolitik blir allt viktigare. Skapande förutsätter kontakter och utbyte, och därför är kommunikationer väsentliga. Utbildning och forskning, liksom ett vitalt kulturutbud, är också viktiga ingredienser. En allmän politik som underlättar små och nyföretagande blir av central betydelse. Glädjande nog tycks åtminstone delar av det socialdemokratiska partiet närma sig vår uppfattning. De tre statsråden Erik Åsbrink, Björn Rosengren och Mona Sahlin har, som tidigare nämnts här i kammaren, i en gemensam artikel i DN skrivit att tillväxt förutsätter "att alla regioner kan utvecklas, att fler människor får jobb -". De erkänner också att det finns brister i dagens regelsystem och att en översyn bör ske. Jag hoppas att den kommer snabbt. Jag är övertygad om att den syn som kommer till uttryck i den citerade artikeln i DN är en bra grund att bygga vidare på. Med ökad tillväxt skapas förhoppningsvis också bättre förutsättningar för de mest utsatta regionerna i vårt land att leva och utvecklas. Med en god generell företagspolitik kan de speciella resurserna inom den s.k. lilla regionalpolitiken vara ett bra komplement. Fru talman! Jag har inte för avsikt att beröra alla avsnitt i betänkandet men jag vill ta upp ett par punkter. I en motion till riksdagen har vi från Folkpartiet bl.a. föreslagit att tillfällig inplacering i stödområde alltid skall vara tidsbegränsad. Även om den nuvarande stödområdesindelningen bara gäller t.o.m. utgången av 1999 och förhandlingar snart skall tas upp med EU-kommissionen om stödområdesfrågorna, anser vi att riksdagen bör lägga fast principen att beslut om tillfällig inplacering i stödområde alltid skall vara tidsbegränsad. Glädjande nog har de övriga partierna i den borgerliga gruppen ställt upp på vårt krav. Jag yrkar därför bifall till reservation 1 av Folkpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Centern. Den del av de regionalpolitiska medlen som används som medfinansiering för EU-projekt är enligt min mening av stort värde. Vid riksdagens besök på IVA häromveckan betonades att en viktig faktor för regioner med framgång är byggandet av nätverk. Jag kan ge ett konkret exempel. I min hemkommun har Företagarna, Handelskammaren, SAF och Köpmannaföreningen startat ett projekt, ett nätverk, där de med stöd av kommun, länsstyrelse och EU-pengar anställt ett par personer som på mycket kort tid har skapat ett stort nätverk och bidragit till att skapa bl.a. nya jobb och ordna gemensam utbildning för småföretag. Det gäller då små företag med tre-fyra anställda. De har hjälpt till med att öka kontakterna skolanäringsliv osv. Jag tycker att det här är exempel på att förhållandevis små belopp kan åstadkomma mycket tack vare kraften hos enskilda människor. Vidare: Jag hoppas att de av riksdagen i våras beslutade förändringarna av transportstödet, som bl.a. kommer att innebära möjlighet till transport till hamn i grannland, blir godkända av Europeiska kommissionen. Personligen tycker jag även att Sverige borde få prövat av EU om vi också skulle kunna få införa ett persontransportstöd. I Lycksele, där jag bor, och i orter ännu längre norrut utgör persontransporterna en mycket stor kostnad framför allt för tjänsteföretagen. Det kostar t.ex. ca 4 000 kr att flyga tur och retur till Stockholm, alltså nästan lika mycket som härifrån till New York. Jag kommer att lägga fram ett förslag i den riktningen nästa år. Fru talman! Folkpartiets budgetförslag har avslagits av riksdagen, och det är därför inte meningsfullt att yrka bifall till våra förslag inom utgiftsområde 19. Vi i Folkpartiet avstår därför från att delta i beslutet om fördelningen inom detta utgiftsområde. Jag hänvisar i detta avseende till Eva Flyborgs särskilda yttrande till utskottets betänkande.
Fru talman! Jag delar mycket av det Yvonne Ångström sade om Folkpartiets mål i regionalpolitiken. Jag tycker att det är en bra beskrivning. Nu skall man göra om regionalpolitiken till en mobiliseringspolitik, och man skall satsa på den enskilda människan. Man vill också inom parentes sagt utveckla transportstödet. Visst måste man rimligen ha pengar till den satsningen. En halv miljard mindre sammantaget i ram måste ändå ge mindre förutsättningar att åstadkomma det.
Fru talman! Varför vi vill minska lite på den lilla regionalpolitiken har jag redan förklarat. Vi har fått uppgifter att de företag som får den typen av selektiva stöd ofta inte klarar sig särskilt bra. När det sedan gäller persontransportstöd är det ingenting som vi föreslår i år, men när vi lägger fram ett sådant förslag kommer vi givetvis att se hur det kan finansieras.

Fru talman! Miljöpartiets regionalpolitiska huvudmål är att människor oavsett bostadsort skall ges likvärdiga möjligheter att arbeta och utvecklas och få del av samhällets resurser och service. När det gäller tillgång till arbete, högre utbildning och goda kommunikationer återstår mycket för att skapa rättvisa och valfrihet över landet som helhet. Det är ofta de mest produktiva och exportinriktade delarna av landet som är i behov av en aktiv och stark regionalpolitik. En viktig orsak till detta är att de enorma vinster som skapas i exempelvis Norrlands inland sällan återinvesteras inom regionen utan i stället förs till statskassan och till huvudkontor i andra delar av landet. Trots att stora delar av vår välfärd fortfarande skapas i glesbygden betraktas den ofta som improduktiv, som en kostsam börda för de tätbefolkade delarna av landet. Miljöpartiet de gröna ser landsbygd och glesbygd som en betydelsefull resurs i utvecklingen mot ett långsiktigt hållbart samhälle. På sikt bör, av principiella skäl, de regionalpolitiska bidragen kraftigt minska. Vinster från vattenkraft, skog och malm bör i stället i ökad utsträckning återföras till de områden där de skapats. Men till dess att så sker måste regionalpolitiken finnas kvar och utvecklas. Vi anser att lokal förädling av t.ex. trävaror och livsmedel skall stödjas genom regionalpolitiska insatser. Privata och kooperativa företag på landsbygden skall uppmuntras genom återkommande kurser och ekonomiskt startstöd. Mycket talar för att kvinnor kan leda utvecklingen mot ett starkare och stabilare näringsliv i glesbygden. Sannolikt är en ökad satsning för att stärka kvinnors företagande i lands och glesbygd en förutsättning för att återskapa en livskraftig utveckling i dessa regioner. För att möjliggöra detta vill vi öka anslagen på detta konto 1999 med ett resurstillskott på 20 miljoner till byutvecklingsgrupper och kvinnligt företagande i glesbygd. För åren 2000 och 2001 vill vi att resurstillskottet skall vara 100 Anslaget A 11 Regionalpolitiska infrastrukturprojekt skall bl.a. användas till en förlängd landningsbana vid Luleå/Kallax flygplats. Vi kan inte ställa oss bakom den investeringen och tycker att pengarna gör bättre och mer långsiktig nytta genom att läggas på byutvecklingsgrupper och kvinnligt företagande i glesbygd. Att satsa på ökat fraktflyg vid Luleå/Kallax flygplats är ett typexempel på en felsatsning, om man nu menar allvar med sin uttalade strävan att bygga ett långsiktigt hållbart samhälle. I den miljökonsekvensbeskrivning som gjorts av projektet redovisas att de globala effekterna på luftutsläpp blir positiva genom förkortad flygtid via Luleå, men man undviker jämförelser med andra mer hållbara transportalternativ och bortser helt från alternativet minskat transportbehov. Gör man sådana jämförelser finns inte längre några positiva globala effekter - tvärtom. Vi menar att koldioxidavgifter och miljöavgifter och förr eller senare nödvändig resurshushållning kommer att bryta dagens trend så att fraktflyget minskar igen. Flygfrakt förbrukar 60 gånger så mycket fossilbränsle per tonkilometer som lastfartyg. En satsning på ökad flygtrafik vid Luleå/Kallax flygplats är därför ingen hållbar framtidssatsning utan en beklaglig felinvestering. Flygplatsen är dessutom lokaliserad nära tät bebyggelse, och bullerproblemen är redan i dag stora och blir ännu mycket större med ett intensivt fraktflyg. Kostnaderna för att åtgärda bullerproblemen eller lösa in fastigheter kan komma att bli betydande, men de är inte inkalkylerade i projektkostnaden. I övrigt, fru talman, instämmer jag i utskottsmajoritetens förslag men yrkar alltså bifall till reservation nr 3.

Fru talman! Vi upplever dagligen de stora och genomgripande förändringar som pågår inom ekonomi och näringsliv. De här förändringarna, som också tycks gå i en allt snabbare takt, påverkar faktiskt utrymmet för politiken och möjligheterna att bedriva en långsiktigt effektiv och hållbar regionalpolitik. Den ökade globaliseringen av ekonomin skärper konkurrensen på olika marknader, både här hemma i Sverige och i vår omvärld. Det sker förskjutningar av produktion och sysselsättning från kapital och arbetsintensiva verksamheter till en produktion som kräver omfattande forskning och tungt kunskapsinnehåll. En sådan process påverkar givetvis den regionala fördelningen av produktion och sysselsättning. Företag med olika produktionsinriktning är beroende av olika produktionsresurser i form av personal, kapital, råvaror, kunskaper, kompetens osv. Ett annat bekant faktum sedan länge är att vi ser en ökad tjänstesektorsandel i ekonomin, samtidigt som industrins del av sysselsättningen minskar. Vi märker också att småföretagen blir allt viktigare när det gäller att skapa nya arbetstillfällen. Fru talman! Det ställs i dag allt högre krav på personalens utbildning och kompetens, vilket i sin tur påverkar företagens konkurrenskraft. De kunskapsintensiva företagen blir och är mer beroende av tillgången till nätverk, högteknologiskt kunnande och välutbildad arbetskraft. Vi ser att skillnaderna mellan industri och tjänsteproduktion inte är lika tydliga som de var förut. I t.ex. produktionen av en bil kan tjänsteinnehållet motsvara omkring halva produktionsvärdet. Vi ser också att företagen använder sig av nya produktionsmetoder där kunskap, förmåga till innovationer och flexiblare system spelar en allt ökad roll för konkurrenskraften. Den kunskapsbaserade produktionen bygger i första hand på förädling och utveckling av idéer, kunskaper och information, vilket är motsatsen till den traditionella varuproduktionen, som innebär förädling av olika råvaror. Dessutom samverkar företag i mycket större utsträckning i olika former av nätverk, vilket möjliggör ett utbyte av information som i sin tur skall skapa förutsättningar för en viktig teknikoch kunskapsöverföring mellan företag. Vi märker vidare alltmer att produktionsförutsättningarna varierar mycket i olika regioner och kommuner. Storstäder står för en stor del av den samlade produktionen. Arbetsintensiv produktion finns i hela landet med tyngdpunkten i mindre regioner. Forskning och kunskapsintensiv produktion finns främst lokaliserad till storstäderna och till de lokala centrum som byggs upp. Kraven på produktionsförutsättningar varierar för olika typer av produktion. Den nya informationstekniken ger genomgripande effekter på olika delar av samhället och på näringslivet. Fru talman! Det som jag här har sagt som inledning handlar om regional utjämning. Det handlar om att göra det möjligt att skapa en bättre framtid. Jag vill påstå att med de stora och ibland drastiska förändringar av ekonomin som sker förändras också de regionalpolitiska förutsättningarna. Ett övergripande mål för en framtida regionalpolitik måste vara att ge alla regioner goda möjligheter att utvecklas på bästa sätt utifrån regionens egna produktionsförutsättningar. Som jag ser det finns det starka samhällsekonomiska och välfärdspolitiska motiv för en mycket aktiv regionalpolitik. Regionalpolitik och regional utveckling måste syfta till att ge likvärdiga levnadsvillkor för människor i olika delar av landet. Det skall vara möjligt att arbeta och bo i olika delar av landet. Det måste skapas en uthållig tillväxt och en jämn fördelning av välfärden i hela landet. vi måste se till att regionala obalanser motverkas. Självfallet måste den stora regionalpolitiken, som omfattar näringspolitik, arbetsmarknadspolitik, utbildning, forskning, infrastruktursatsningar osv., både kännetecknas och genomsyras av ett regionalt helhetsperspektiv. Jag vill också påminna kammaren om att brister i helhetssynen när det gäller statliga organisationsformer betonades i samband med den förra regionalpolitiska propositionen, som vi debatterade här i våras. I denna proposition aviserades en utredning med uppgift att bl.a. analysera regionalpolitikens effekter på den regionala utvecklingen. Man skulle också studera den ekonomiska tillväxtens förutsättningar för att upprätthålla en bra regional balans i hela landet. På förslag av arbetsmarknadsutskottet beslutade riksdagen att en utredning om den framtida regionalpolitiken skulle tillsättas. I den budgetproposition som vi nu behandlar talar regeringen om att det regionalpolitiska utredningsarbetet är en prioriterad uppgift under de kommande åren. Jag har i dag fått veta att de direktiv som den särskilda kommittén skall arbeta utifrån nu är på delning i Regeringskansliet. Utan att gå för långt tror jag mig kunna säga att de synpunkter som framförs bl.a. av Harald Bergström på vad kommittén bör ta fasta på när det gäller den framtida regionalpolitiken också kommer att beaktas. Åke Sandström undrade om landsbygdens problematik kommer att beaktas. Svaret från min sida är ja. Om inte landsbygdens problem belyses och sätts in i ett både nationellt och europeiskt sammanhang blir regionalpolitiken aldrig fullvärdig. Den kommitté som skall jobba med dessa frågor måste också sätta in landsbygden i det sammanhanget. Herr talman! Låt mig avslutningsvis säga något om EU:s strukturfonder, vilka också tas upp i detta betänkande. Sverige omfattas av den gemensamma regionalpolitiken från 1995. De olika programmen kom dock i gång först under 1996, och i vissa fall först under 1997. Den första delen av programperioden användes därför till att utarbeta förslag från de olika stödområdena samt att förhandla om dessa med EU kommissionen och att införa nationella beslutsorgan. Med hänsyn tagen till att verksamheten kom i gång sent måste man ändå konstatera att genomförandet av programramen är relativt tillfredsställande. De hittills beslutade insatserna i form av EG finansiering, nationell medfinansiering och privata medfinansieringar beräknas under perioden uppgå till ca 20 miljarder kronor, alltså mellan 1995 och 1999. Strukturfondernas insatser kommer att få positiva effekter i flera avseenden. Med hittills beslutade åtgärder och medel skapas säkert tusentals nya arbetstillfällen - jag såg uppgifter om att man beräknade att mellan 10 000 och 15 000 nya arbetstillfällen kommer att skapas genom dessa satsningar. EU:s strukturfonder skall kunna användas som kompletterande finansiering till den regionala utvecklingen som bör kunna drivas inom ramen för den regionala näringspolitiken. Till sist noterar jag att den kommitté som skall utvärdera och lägga fram förslag på det regionalpolitiska området också skall analysera effekterna av EU:s regionalpolitik. Detta är nödvändigt för att vi skall få ett Sverige som utvecklas i samma takt. Fru talman! Med det anförda vill jag yrka bifall till hemställan i utskottets betänkande och avslag på reservationerna.

Fru talman! Reynoldh Furustrand och jag har ungefär likartad syn på det mål som regionalpolitiken bör ha för att ge den effekt som vi eftersträvar. Jag efterfrågade direktiven för den djupgående utredningen i mitt huvudanförande. Nu säger Reynoldh Furustrand att de är på delning. Jag efterfrågade också om dessa kunde tänkas omfatta stödområdesindelningen, så att både den svenska områdesindelningen och den som tillhör EU-området skall utredas så att vi får en gemensam områdesindelning. Kommer denna fråga att beröras, och kommer vi att få se ett förslag om detta under nästkommande år? Det vore väldigt värdefullt att få detta ordentligt genomlyst.
Fru talman! Eftersom det skall tillsättas en parlamentarisk kommitté som skall göra denna utvärdering förutsätter jag att den blir så sammansatt att också Harald Bergströms funderingar och idéer kommer att tas upp. Det vore ju märkligt om en sådan kommitté inte tog hänsyn till hela den regionalpolitiska utveckling som vi ser framför oss. Man kan inte bortse från ett Europaperspektiv och ett nationellt perspektiv. Jag är tämligen säker på att de frågor som vi har diskuterat här i dag i kammaren belyses av denna kommitté. När kommittén sedan avger sitt betänkande och under den efterföljande remisstiden kommer synpunkterna att föras fram ytterligare. Vi - Harald Bergström, jag m.fl. - kommer återigen att få tillfälle att diskutera dessa frågor.
Fru talman! Det låter ju tröstefullt. Det pågår ju en mängd olika utvärderingar osv. av dessa frågor. Just en samlad genomlysning vore värdefull. Men, Reynoldh Furustrand, om direktiven när det gäller stödområdesindelningen - som utgör grunden för den lilla regionalpolitiken - skulle vara för svagt skrivna, kan man möjligen skicka med en hälsning genom Reynoldh Furustrand att denna fråga tas upp på ett bra sätt och verkligen blir belyst av kommittén?
Fru talman! Om jag får sitta med i kommittén kan jag föra fram Harald Bergströms uppfattningar. Men vi vet inte vilka som kommer att ingå i den. Det pågår ett förarbete för att ta fram de olika ledamöterna. Det är oerhört viktigt att man väljer ut människor som har en regionalpolitisk kompetens. Jag tror inte att jag skall tillmäta mig själv en sådan kompetens, eftersom detta område är nytt för oss i näringsutskottet. När man ser på EU-problematiken finns det delar i den som jag tycker att man bör beakta på ett annat sätt. Det är inte allt som har varit bra, och det kanske blir föremål för en ny diskussion när vi skall förhandla fram det nya underlaget för nytt regionalpolitiskt stöd efter det att det gamla har upphört.
Fru talman! Oavsett vem det är som kommer att sitta i kommittén har jag en erfarenhet från arbete just med EU:s strukturfonder. Därifrån vill jag gärna skicka med som en notering i protokollet att ett stort problem har varit att de svenska projektägarna inte har haft någon möjlighet att få ut förskott på de beviljade bidragen. Det är ett bekymmer i många fall, särskilt för enskilda projektägare. Är det kommuner och andra går det naturligtvis lättare.
Fru talman! Detta är tyvärr ingenting nytt. Under den korta tid som jag satt i Europaparlamentet kom vi i kontakt med den här typen av frågor och diskuterade dem. Som jag tidigare sade var ett av bekymren att vi inte fick vår organisation ordentligt färdig förrän i början av 1996. Den blev nästan inte helt klar under 1997 heller. Vi kom i gång något sent. Min uppfattning är tämligen klar. Det som fru Ångström tar upp bör naturligtvis beaktas i framtiden. Det skall inte uppfattas att det finns någon form av diskriminering härvidlag.

Fru talman! Reynoldh Furustrand ger en ganska bra analys och beskrivning av den förändring som vårt näringsliv går igenom och förändringarna av konkurrensförhållandena. Däremot lämnar han väldigt mycket i övrigt att önska om hur just vi i det här landet skall förhålla oss till de snabba förändringar som sker. Flyttlassen från glesbygden, företagen som flyttar från landet, den höga arbetslösheten, allt detta är tecken på att den förda politiken inte håller, sett i förhållande till den goda beskrivningen av de snabba förändringarna. Jag vill väldigt kort fråga Furustrand just på detta område. Först går den ena ministern ut och säger: Nu skall vi göra de här förändringarna, exempelvis när det gäller hushållsnära tjänster. Vips är en annan minister framme och säger någonting annat. Kan inte Reynoldh Furustrand här och nu tala om lite grann för näringslivet i norr, i söder, i glesbygd och i landsbygd vilka förändringar han tror är avgörande för att vi skall lösa dessa svåra övergångsproblem.
Fru talman! Om jag skulle göra Ola Sundell riktigt glad skulle jag naturligtvis säga att det är klart att vi skall sänka alla skatter, som Ola Sundell tidigare tillsammans med sina partikamrater föreslagit. Det kommer jag inte att göra. Jag vet inte, Ola Sundell, vilka skatter som egentligen behöver sänkas. Jag vet att många delar av landet, och framför allt de delar och regioner som bl.a. Ola Sundell kommer ifrån, inte i första hand skulle vara betjänta av de sänkta skatterna. Där är det helt andra regionalpolitiska åtgärder än sänkta skatter som måste till. Sedan är det väl inget konstigt att vi i ett stort parti som jag har förmånen att tillhöra har olika uppfattningar på många politikområden. Jag är inte överens med min regering i alla detaljer. Men i de stora hela frågorna har vi en samsyn. Det finns olika vägar och frågor på olika områden som jag skulle vilja se lösas på ett annat sätt. Men det är uppenbart, Ola Sundell, att om vi inte har en regionalpolitik som ser till hela landets möjligheter och förutsättningar, och som icke enbart utifrån ekonomiska skäl också ser till behovet hos människor som bor i regionen, kommer vi att stå oss väldigt slätt. Jag såg i ett pressmeddelande från Arbetsmarknadsstyrelsen att vi nu ser ett minskat antal varsel under november. Vi är nu nere på fjolårets nivå. Antalet varslade har minskat med inemot 3 600 personer. Det är en minskning med 1 900 varsel sedan förra månaden. I en sådan situation är det angeläget att se till att vi kan fortsätta en utveckling som gör att vi får en stabil regionalpolitik med stabila och varaktiga företag i de regioner som bl.a. Ola Sundell representerar.
Fru talman! Jag fick inga besked utan en upprepning av just det vi har hört i stort sett hela dagen. Det är bra som det är, och vi kan se framtiden an med den tillförsikt som vi har bakom oss. Det gäller just den här delen, och det gäller inte bara skatterna. Det var en viss antydan om att visst kan det finnas skatter som är hinder för utveckling och tillväxt. Men vi har regelsystemen. Småföretagsdelegationens förslag, kan det vara något att stoppa in i maskineriet för att underlätta för företagande och tillväxt? Det mest angelägna är att förenkla regelsystemen för strukturfonderna. Det vet jag av egen erfarenhet. Det är krångligt. Vissa har här läst upp att det inte betalas ut förskott, osv. Just i den lilla delen krävs det en regelförändring. Sedan till frågan om regionalpolitikens betydelse hit eller dit. Där den vanliga politiken har misslyckats kommer i olika former bidragen och de riktade stöden. Är det inte skäl att förändra, sänka och ha mindre skatter just i syfte att lyfta hela landets tillväxt? När BNP minskar i landet minskar den betydligt mer än i landet i övrigt i den region som jag kommer från. En god ekonomisk tillväxt i hela landet är även till gagn för västerbottningar, jämtar eller vad det nu kan vara fråga om.
Fru talman! Det är lite magstarkt av Ola Sundell att tala om god ekonomisk tillväxt när han representerar ett parti som under den period det hade regeringsinnehavet drog ned förutsättningarna för tillväxt i landet. Den regering som nu sitter fick ordentligt ta itu med ekonomin för att skapa förutsättningar för att få tillväxt. Vad vi har kunnat notera de senaste åren är en tillväxt som vi inte har varit i närheten av under en väldigt lång tid. Det är bra, och det är nödvändigt att vi kan föra politiken på det sättet. Jag har samma uppfattning som Ola Sundell. Regelsystem måste till och från ses över och gås igenom. Jag tror också att delar av Småföretagsdelegationens förslag kommer att redovisas som konkreta åtgärder som skall förbättra för småföretagen framöver. Jag är också mycket bestämd när det gäller hur sådana förslag skall användas. De skall riktas på ett sådant sätt att de ger möjligheter till varaktiga jobb. Jag delar uppfattningen när det gäller strukturfondernas regelförhållanden. Den korta tid jag satt i EU parlamentet hade jag synpunkter på detta. Ett sätt är att se till att våra EU-parlamentariker också uppmärksammar de bekymmer vi pekar på här hemma och för debatten på samma sätt som vi gör. Förutsättningen för att föra politik är att ha en ömsesidig dialog mellan oss som har de politiska beslutsinstanserna och näringslivet som har de ekonomiska beslutsinstanserna. Där märker jag att vi nu är på mycket bättre väg än vad vi har varit under många år tidigare.

Fru talman! Jag vill börja med att yrka bifall till hemställan i näringsutskottets betänkande 2 som behandlar utgiftsområde 19. Som vi tidigare hört är målen för regionalpolitiken att den skall skapa förutsättningar för en uthållig ekonomisk tillväxt, rättvisa och valfrihet så att likvärdiga levnadsvillkor skapas för medborgarna i hela riket.

I denna helhet ingår även jämställdhet, integration, miljö och decentralisering för att skapa en regional balans. Varför skall vi ha en regional balans? Vad är en positiv regional utveckling? Varför skall hela Sverige leva? Nästan samtliga kommuner i Sverige utanför residensorterna och populära förortskommuner förlorar i skattekraft och befolkning. Om denna utveckling får fortsätta några år ytterligare kommer de sociala, miljömässiga och samhällsekonomiska kostnaderna för de stora folkomflyttningarna att bli mycket stora och belasta samtliga medborgare på ett negativt sätt. Vi får en hård geografisk segregering av Sverige som knappast någon får glädje av. Fru talman! Jag tror inte att det är en självklarhet för att alla medborgare att någon form av regional balans eller rättvis regional fördelning av våra gemensamma resurser är något viktigt eller önskvärt. Jag tror att det har blivit så inte minst genom många mediers framställning av problemen. Det finns en relativt utbredd uppfattning om att stora delar av Sverige lever på bidrag från de produktiva områdena i söder och från de större städerna. Även om det inte är så i verkligheten, sett i ett helhetsperspektiv, visar det på nödvändigheten av att ständigt diskutera fördelarna med ett regionalt balanserat Sverige kontra fördelarna med att vi alla blir storstads och förortsbor i de stora metropolerna.

Alla är förlorare i den hejdlösa folkomflyttning som just nu pågår. Den nuvarande utvecklingen drabbar inte bara de mindre kommunerna. Storstäderna och länscentrumen brottas inte bara med trafikkaos och sjukvårdskris utan även med svår bostadsbrist samtidigt som segregation, kriminalitet och social utslagning breder ut sig. Det finns inga förnuftiga skäl till dagens avfolkning. Några nya jobb blir det inte. På 50 och 60-talet flyttade vi till jobb, därtill högproduktiva sådana, men i dag är sannolikheten för den arbetslösa att få en anställning lägre i Stockholm än hemma. En levande landsbygd och fungerande landsortsstäder är en angelägenhet för hela Sverige, särskilt för de tre storstäderna. Anledningen till den nuvarande situationen är, som alltid, bristen på arbete och bristande politisk styrning. Hårda rationaliseringar och nedläggningar i den varuproducerande industrin, främst inom basnäringarna, samt neddragningar i den offentliga sektorn har drabbat de flesta mindre kommuner mycket hårt. Dessutom har vissa politiska förslag, t.ex. det kommunala inkomst och kostnadsutjämningssystemet, drabbat samma kommuner med förödande kraft. Jag har inte möjlighet att gå in på skatteutjämningsförslaget närmare just nu. Vänsterpartiet återkommer i remissvaret. Jag kan ändå inte avstå från att citera ur Aftonbladet den 15 december i år: Ulla Ölvebro som tar över styret i Luleå vid årsskiftet är en av de starkaste motståndarna till förslaget. Det blir katastrofala följder för det här länet om förslaget går igenom, säger hon. De 71 000 Luleborna går miste om ungefär 48 - För Luleå motsvarar det en skattehöjning på 3 Fru talman! Regionalpolitik måste ses som en helhet, som jag tidigare har anfört. Staten måste ta ett tydligare ansvar för en bättre regional balans. Det finns många exempel på att beslut som inte tar några regionalpolitiska hänsyn fattas. Ett exempel är att Luftfartsverket har beslutat att lägga ned trafikledningscentralen på Midlanda för att koncentrera verksamheten till Sturup och Arlanda. Luftfartsverkets generaldirektör ser inte vilka negativa konsekvenser det får för en sådan liten kommun som Timrå i Västernorrland. De 40-tal högt specialiserade jobb som nu finns inom flygledningen på Midlanda flygplats flyttas till redan överetablerade regioner som Stockholm och Malmö. I värsta fall måste ett 40-tal personer och deras familjer lämna Norrland, och kanske även Sverige. Detta är ett konkret exempel på beslut som skapar regional obalans. Fru talman! Jag skall nämna ännu ett exempel på hur dåliga beslut kan påverka människor som bor på långt avstånd från de största städerna. Det handlar om avreglering och höga avkastningskrav.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 För det priset kan man bo två veckor på hotell i Florida. I vår regionalpolitiska motion har vi i Vänsterpartiet lämnat ett flertal förslag på hur man kan utjämna de regionala obalanserna. Många förslag återkommer i vårbudgeten. Fru talman! Jag vill försöka mig på att göra en sammanfattning här. För att skapa förutsättningar för tillväxt måste regionen ha en infrastruktur som lägger grunden för dynamik. Ofta identifieras infrastruktur främst som teknisk sådan, där kommunikationer i form av vägar, järnvägar, datanät, VA-system, eldistribution o.d. sätts i fokus. Utöver den tekniska infrastrukturen är en mental infrastruktur av stor betydelse. Här är t.ex. tillgången till kunskap och utbildad arbetskraft, närhet till universitet och högskolor och tillgänglighet och närhet till sjukvård av stor betydelse. Även kulturell infrastruktur har betydelse i detta sammanhang. Kreativa och nyskapande satsningar växer inte endast fram ur den rena kunskap som skapas vid universitet och högskolor utan kommer fram i samverkan mellan kompetenser med olika förutsättningar. Den regionala politiken har som mål att utifrån de förutsättningar som finns i varje region stimulera en hållbar ekonomisk tillväxt som kan bidra till fler växande företag och därmed ökad sysselsättning för både kvinnor och män.
Fru talman! Jag vill bara ställa en kort fråga till Gunilla Wahlén med anledning av att hon berörde kostnadsutjämningen mellan kommuner och landsting i det här landet. Är Gunilla Wahlén beredd att här och nu lova att Vänstern ställer upp på förslagen att försöka förändra det lagda förslaget till något bättre, i enlighet med vad hon har sagt här?
Fru talman! Det jag kan säga här och nu är att Vänsterpartiet kommer att arbeta med detta och svara på remissen. Vi kommer säkert att förbättra det här förslaget i många delar.

Fru talman! Jag måste erkänna att ibland känns debatterna i kammaren och politiken lite lätt surrealistiska. I dag har vi ägnat en stor del av dagen åt att debattera arbetsmarknadspolitik. Vi har kunnat konstatera att fyraprocentsmålet för öppet arbetslösa spricker. I fredags redovisade regeringen det. Vi har kunnat konstatera att många svenska företag lägger sina huvudkontor utomlands. I dag redovisade TT att Ekonomistyrningsverket räknar med att budgetunderskottet i år blir 3,4 miljarder kronor och nästa år 13,9 miljarder kronor. Ekonomistyrningsverket räknar med att utgiftstaket kommer att överskridas med drygt 2 miljarder nästa år. Och sedan skall vi samtidigt samma dag debattera energipolitiken. Vi debatterar då energipolitiken och utgifterna på energiområdet. Det är en politik som riskerar att öka arbetslösheten, en politik som är skadlig för företagsklimatet. Den är negativ för miljön, och den orsakar högre kostnader för samhället och för enskilda. Vi har kunnat konstatera att varslen läggs i de energislukande företagen. I Degerfors är över 100 människor varslade. I Avesta ligger varslen. I Hällefors ligger varslen. I Hofors ligger varslen. Och här i riksdagen diskuterar vi inte bättre villkor för basindustrin utan avveckling av en av basindustrins råvaror När basindustrin drar ned avvecklas försvarsindustrin och huvudkontoren flyttar för annan industri. Fru talman! Den socialdemokratiska energipolitiken är tillväxtfientlig, när vi i stället borde sända signaler från riksdagen och från näringsutskottet om att tillväxten borde vara en av de viktigaste frågorna. Vi borde diskutera hur vi skapar möjligheter att betala välfärden, inte hur regeringen vill avveckla den. Därför borde en energipolitisk debatt handla just om tillväxt och om en förnuftig energipolitik. Den borde handla om att använda de resurser vi har, om att utnyttja de befintliga kraftverken - de säkra, miljövänliga och resurssnåla anläggningar vi har och de kärnkraftverk vi har. Det finns möjligheter för en bred koalition för tillväxt och bättre villkor för basindustrin - en bred koalition med näringslivet, med en i stort sett samlad fackföreningsrörelse och med flera borgerliga partier här i riksdagen. I stället skapar regeringen en koalition med de tillväxtfientliga. I ett betänkande för utgiftsområde 21 borde man kunna läsa ut vad statens utgifter på energiområdet kommer att vara nästa år. En stor del av utgifterna berör avvecklingen av den säkra miljövänliga kärnkraften. Det är ett program som visar upp häpnadsväckande brister i effektivitet. Man får bidrag till småskalig vattenkraft med mycket tveksamt miljöresultat. Man får bidrag till olje och gaseldade bränslepannor om man byter från elvärme till olja eller gas. Man får bidrag till mysbrasan i kakelugnen. Men Boverket redovisar att pengarna inte har någon som helst inverkan på effektbalansen. Jag hade, fru talman, trott i min oskuldsfullhet att i ett anslagsbetänkande skulle man kunna utläsa kostnaderna för 1999. Men jag måste tyvärr erkänna att jag inte klarar det. Jag ser att det är ett antal utgifter som är uppräknade till totalt ungefär 1,7 miljarder kronor på olika anslag. Men den enskilt största anslagsposten finns inte med, den som handlar om avvecklingen av Barsebäck. Jag tycker att det är rimligt att riksdagen skall ges besked om vilka kostnader man räknar med för avvecklingen. Jag tycker att när jag som riksdagsman kommer hem och får frågan om hur stora statens utgifter på energiområdet kommer att vara nästa år i alla fall på ett hum skall kunna svara om det är 1,7 miljarder eller 3, 5 eller 10 miljarder kronor. Jag kan det inte. Därför skulle jag vilja fråga Barbro Andersson om hon kan redovisa och redogöra för hur stora statens utgifter på energiområdet kommer att vara nästa år. Tycker Barbro Andersson att det är rimligt att riksdagen får en sådan information? Eller är det så att vi här i riksdagen skall tvingas sväva i okunnighet om vilka utgifter staten skall ha nästa år? Jag kan tänka mig att svaret blir att av förhandlingsmässiga skäl skall det inte redovisas för riksdagen. Men till pressen kan man läcka hur mycket pengar man räknar med skall betalas till Sydkraft eller formellt till Vattenfall. Till pressen kan man tala om det, men riksdagen får inget veta. Jag tycker att detta är nonchalant mot det högsta beslutande organet, riksdagen. Det är nonchalant att inte ge information, att inte ge oss möjlighet att pröva beloppen i sammanhanget. Vi har också tidigare i dag diskuterat regionalpolitik. Jag kan inte undgå, ändå, att något kommentera energipolitiken ur ett glesbygds eller skogsbygdsperspektiv. Energipolitiken är det kanske enskilt viktigaste politikområdet för skogsindustrin, som gör att en stor del av vårt land kan leva. 1 öre på kilowattimmen motsvarar 10 kr per kubikmeter massaved av gran - 1 öre på kilowattimmen. Det ger stor effekt för skogsbönder, skogsarbetare, åkare och entreprenörer ute i skogsbygderna. Kärnkraften har en viktig plats i det svenska energisystemet. På den avreglerade elmarknaden är det och borde det vara kraftbolagen som skall avgöra, så länge säkerhetskravet uppfylls, om och när kraftverk skall avvecklas, renoveras eller byggas ut. Det finns ingen anledning att här i riksdagen ta ett politiskt beslut om kärnkraftens avveckling. Avvecklingslagen kan därför förpassas dit där den hör hemma - i papperskorgen. Jag yrkar därför bifall till reservation 1. Det är ett brott mot budgetlagens principer också i andra delar. I reservation 4, som handlar om landsbygdens elektrifiering, hittar man på något alldeles nytt budgettekniskt fint. Man låter nämligen Svenska kraftnät betala sådant som borde ligga inom statsbudgeten. Skall vi i riksdagen ha en möjlighet att bedöma kostnader, intäkter och utgifter är det rimligt att kostnader redovisas i statsbudgeten, inte över olika affärsverk eller statliga bolag. Därför borde det vara en självklarhet att man gav regeringen i uppdrag att återkomma med ett förslag på finansiering. Fru talman! Jag skall bara yrka bifall till reservation 1. Jag står självfallet bakom övriga moderata reservationer, men nöjer mig, som sagt, med bifall till den första reservationen.

Fru talman! Kristdemokraterna vill avveckla kärnkraften på ett ekonomiskt och ekologiskt hållbart sätt. Den första reaktorn anser vi kan fasas ut när vi tillfört och/eller sparat bort motsvarande el. Tillförseln skall baseras på förnybar elproduktion. Det är den kristdemokratiska linjen. Centerpartiet och Vänsterpartiet går stick i stäv mot regeringens och riksdagens uttalade miljömål och ekonomiska mål. Om uppgörelsen fullföljs får den mycket negativa konsekvenser för miljön och för vårt lands ekonomi. Svenska folket har insett detta. Endast 18 % vill snabbavveckla kärnkraften enligt trepartiuppgörelsen. Det ser i dag ut som om vårt lands energibehov inte skall kunna minska, utan tvärtom så ökar det. På något sätt måste därför ny el tillföras. Trots stora satsningar på förnybara energislag kommer de bara att kunna täcka en liten del av vårt elbehov. Kvar att tillgå finns de fossila bränslena. Fru talman! Vi kristdemokrater anser att det borde vara en självklar sak att, precis som när man vill bygga en ny anläggning för energiproduktion, nu göra en miljökonsekvensbeskrivning för att utvärdera effekterna av en stängning av Barsebäck, reaktor för reaktor. Men, det vågade man inte föra in i trepartiuppgörelsen eftersom man redan då visste att beslutet skulle leda till ökad användning av el från fossileldade kraftverk. Man visste då att en stängning av Barsebäck leder till en femprocentig ökning av koldioxidutsläppen. Med öppna ögon har de tre partierna beslutat ställa om vårt energisystem till mer olja, mer kol och mer fossilgas! Också utsläppen av svavel och kväve kommer att öka. Sverige kommer således medvetet att bidra till klimatpåverkan och till ökad försurning. Vi måste tyvärr konstatera att regeringen är i total avsaknad av en helhetssyn i energi och miljöfrågan! De frågorna hänger ihop. Samma kritik måste även riktas mot Fru talman, låt oss också se på de samhällsekonomiska konsekvenser som drabbar Sverige om uppgörelsen fullföljs. Frågan om ersättning till berörd reaktorägare är inte löst. Kristdemokraterna motsatte sig för ett år sedan att regeringen skulle bemyndigas att fatta beslut som leder till kostnader som var okända vid beslutstillfället, men som man med säkerhet visste skulle innebära ett betydande överskridande av anslag. När nu regeringen har återkommit och begär en förlängning av bemyndigandet vidhåller vi vår uppfattning. Det är oacceptabelt att riksdagen på detta sätt frånhänder sig beslutanderätten över statens budgetmedel. Det finns dessutom inget behov för ett sådant bemyndigande då riksdagen kommer att kunna besluta i rimlig tid, dvs. motsvarande den tid som Sydkraft behöver för att hålla sin extra bolagsstämma. En snabbavveckling av kärnkraften kommer inte bara att få negativa konsekvenser för miljön. Den kommer också att få kännbara konsekvenser för Sveriges ekonomi, sysselsättning och företagande. Vi kristdemokrater ser den ekonomiska delen av uppgörelsen i ett bredare perspektiv. Nu, när vi har sett att regeringens tillväxtprognoser måste revideras, när valrörelsens löften om minskad arbetslöshet inte på långa vägar kommer att kunna infrias och när fortfarande ännu mer pengar behövs för att klara samhällets ansvar för skolan, vården och omsorgen kunde man förvänta sig att det är inom dessa områden som regeringen och dess stödpartier skulle sätta in sina prioriteringar. Man diskuterar nu belopp i storleksordningen 7 miljarder för ett avtal med Sydkraft. Till detta skall läggas behovet av årliga driftbidrag för att täcka förlusten av stordriftsfördelar. Vid stängning av en reaktor får man ju ökade kostnader per producerad kilowattimme i kvarvarande reaktorer i och med att basen för tillsyn, service och underhåll minskar. Ca 7 - icke finansierade - miljarder kronor. Var ska de tas? Hittills har snabbavvecklingspartierna inte visat att man ens har några idéer om var pengarna ska tas. Det är ett synnerligen oansvarigt sätt att leda landet. Fru talman! Vi kristdemokrater menar att det som nu är på väg att genomföras ligger långt från sunt förnuft, långt från verklighetsförankring och nationellt ansvarstagande. Det blir mer fossilbränsle. Det kostar stora pengar, pengar som Sverige inte har. Så blir det när partitaktik får styra ett land. Det som nu håller på att genomföras ligger också faktiskt långt borta från de principer som en gång låg som grund för inledningen av överläggningarna om avveckling av kärnkraften. Det var principer som Kristdemokraterna kunde ställa sig bakom. Därför är det svårt att förstå hur partier som säger sig värna om miljön och vårt lands ekonomi kunde svänga i uppfattning på detta anmärkningsvärda sätt. Vi kristdemokrater står fast vid vår, realistiska, linje. Fru talman! I linje med vår redovisade uppfattning anser vi kristdemokrater att den särskilda delegationen för el och värmeförsörjning i Sydsverige är obehövlig och bör avvecklas. Vi anser att de särskilda insatser som kan komma att behövas kan hanteras av Energimyndigheten, och vi anser därför att anslaget bör minskas med 60 miljoner kronor för 1999. År 1987 infördes det s.k. tankförbudet i kärntekniklagen. Tankförbudet har kritiserats sedan dess. Berörda företag, myndigheter och utredningar har upprepat att tankförbudet förhindrar ett effektivare utnyttjande av kärnbränslet, minimering av avfallsmängder m.m. Kvalificerade svenska forskare måste stå passiva och invänta forskning och utveckling i andra länder i stället för att nyttja sin framstående kunskap till att förbättra säkerheten och miljövänligheten till fromma inte bara för svensk kärnkraftsindustri utan även för t.ex. Ignalina och andra mindre säkra anläggningar. Kristdemokraterna anser att tankeförbudet bör omprövas. Fru talman! För att korta min talartid vill jag bara säga att när det gäller landsbygdens elektrifiering vill jag helt instämma i vad Ola Karlsson nyligen anförde från talarstolen. Jag vill avsluta med att yrka bifall till reservationerna 1, 2 och 4.

Fru talman! Debatten i det här avsnittet gäller ju utgifterna under 1999 för energiområdet. Jag kommer inte på något sätt att förlänga den här debatten, bl.a. därför att jag inte var med under riksdagens förra session, men jag har efter många år i demokratiskt ledarskap, i föreningsliv och i politik lärt mig att man måste respektera fattade beslut. Det är en grundförutsättning för demokratin. Vi har här fått en fantastisk beskrivning av Sveriges energipolitik. Jag utgår från att man talat mot bättre vetande. Jag tror faktiskt att de vänner som har talat före mig vet bättre än vad som har framkommit här. Beskrivningen kan sammanfattas så att landets enda framtid är kärnkraften, och vi skall köra den tills alla verk av någon anledning har stannat. Sedan får vi se vad vi gör - det är inte så noga. Huvudsaken är att vi kan värna om kärnkraftsindustrin. Många länder runt omkring oss avvecklar kärnkraften. Den är faktiskt inte någon framtidsteknik, men en del verkar tro det. En detalj i det utgiftsområde som redovisas i de röda fina budgetluntor som vi har fått berör bl.a. subventioneringen av elskatten för storindustrin. Det är bara en liten post i all enkelhet om 8,29 miljarder. Det är ingen som på något sätt har ifrågasatt den. Jag har inte heller hört att storindustrin har varit särskilt negativ i just den delen. Jag utgår, som sagt, från att den debatt som man vill starta grundar sig på beslut som tagits i demokratisk ordning. Det gäller, som Ola m.fl. har sagt, utgiftsområdet energi. För att spara tid nöjer jag mig med att yrka bifall till reservationerna 3 och 4.

Fru talman! Åke Sandström sade att jag talade mot bättre vetande. Det var kanske när jag pratade om skogsindustrins stora behov av elektricitet som Åke menade att jag talade mot bättre vetande. Men det är ju ändå så att mycket stora skogsindustrier också i Norrland faktiskt gör av med kolossalt mycket el. Ortviken och Modos fabriker är exempel på detta. En höjning av elpriset på 1 öre per kilowattimme motsvarar 10 kr per kubikmeter granmassaved för de här industrierna. Det handlar då om virkesförsörjningen från Norrlands inland. Det är väldigt lätt att den ekonomiska gränsen för skogsbruket flyttas ned mot kusten, inte därför att det växer för dåligt utan därför att elpriset riskerar att stiga på grund av en statlig energipolitik. Jag skulle vilja fråga: Är inte Åke Sandström bekymrad över denna tänkbara utveckling för skogsindustrin och för skogsbruket i Norrlands inland? Vart skall man därifrån leverera sitt virke, om man måste sluta använda de energikrävande CTMP-maskinerna? Jag skulle också vilja fråga Åke Sandström: Är det inte rimligt att riksdagen får besked om hur mycket resurser som skall gå åt nästa år? Tycker inte Åke Sandström att riksdagen skall få information om de största utgifterna under det här anslagsområdet?
Fru talman! Basindustrin är tillförsäkrad tillgång på el. Det har framgått av alla handlingar hittills, och jag har ingen anledning att betvivla det som sades när ni diskuterade detta under den förra riksdagssessionen. Min kunskap om skogslänens situation är den - men jag har nu här i kammaren uppfattat att man kan beskriva verkligheten på olika sätt - att nollgränsen för massavedsuttaget i varje fall i de fyra nordligaste skogslänen kommer att flyttas väsentligt längre in i landet genom den satsning på biobränsle som det här beslutet innebär. Så är det i varje fall i de län som jag kan överblicka, och jag skall vara så korrekt att jag hänvisar bara till de länen. De har fått ett klart bättre netto på massauttaget genom att de har fått flera marknader för avsättning. Det pågår förhandlingar och prövningar just i den här speciella frågan. Jag delar i princip Olas uppfattning att riksdagen skall ha besked på sådana här punkter, men det är av kända skäl inte möjligt i dag.
Fru talman! Det förvånar mig ändå lite grand att en person som är så intresserad av skogsfrågor som Åke Sandström inte är bekymrad över kostnadsbilden för den viktigaste industrin, den som ger sysselsättning i Norrlands kustland och inland och även i Bergslagen. Tidningspappersmaskinerna gör av med kolossalt mycket el, och det är i mycket detta som upprätthåller ekonomin i skogsbruket. Jag har ännu inte träffat någon skogsägare som får bättre betalt för granmassaveden som energiråvara än som råvara på pappersbruken. Det är möjligt att Åke Sandström träffar sådana skogsägare, men jag har inte gjort det.

Fru talman! Åke Sandström sade att kärnkraften ändå skall avvecklas och att man därför bör börja nu. Jag tycker inte att det är ett riktigt hållbart resonemang. Låt mig överföra det till ett annat område. Vi kan tänka oss att Åke Sandström har en bil som är två år gammal och som väl någon gång i framtiden skall skrotas. Varför inte skrota den redan nu? Det är, som sagt, inte ett hållbart resonemang. Jag efterlyser mera av realism från Centerpartiet. Kanske kan vi få höra lite mera hållbara argument framöver.
Fru talman! Att jämföra en bil med en så riskabel industri som kärnkraftsindustrin är inte ett hållbart resonemang.

Fru talman! "Avveckla med förnuft - för ekonomins och miljöns skull" skulle kunna vara en bra överskrift över det som jag nu tänker säga. Folkpartiet strävar efter att söka påverka svensk energipolitik i ett mer internationellt perspektiv, med både saklighet och miljöhänsyn som grund. Detta gör att vi anser att en successiv omställning av energisystemet är att föredra framför kortsiktiga beslut som leder till snabba och kraftiga störningar. Kortsiktiga beslut riskerar att kasta omkull förutsättningarna för viktiga delar av industrin, försämra sysselsättning och välfärd, urholka de offentliga finanserna och försvåra för hushållen. Förnybara energislag måste ges tid för att utvecklas och erbjudas till konkurrenskraftiga priser. Med ekonomiska styrmedel kan man sätta pris på miljöförstöringen från de fossila energikällorna. Ekologiskt hållbar energi och teknik som t.ex. biobränsle, solenergi, vindkraft och värmepumpar ges därmed en ökad konkurrenskraft. Den avreglerade elmarknad som bl.a. vi i Folkpartiet verkade för under regeringsåren 1991-1994 innebär att konsumenterna får en större makt att påverka de produkter och tjänster som erbjuds på marknaden. För att öka konsumenternas kraft är det viktigt att den nationella avregleringen noggrant följs upp och att det skapas system som uppmuntrar just energisparande. Utöver ekonomiska styrmedel behövs aktiva insatser, t.ex. teknikupphandling, som uppmuntrar till energihushållning, utveckling av biobränsleteknik och annan miljövänlig energiproduktion samt forskning. Jag tror att vi måste vara väldigt öppna för att framtiden kan komma att erbjuda nya energikällor och ny teknik som är både ekonomiskt och ekologiskt hållbar. Det säger sig självt att forskningen kring energiförsörjningen måste vara fri från regleringar. Det innebär att de begränsningar som i dag omgärdar kärnkraftsforskningen måste avskaffas. Därför bör vi skyndsamt avskaffa det tankförbud som vi för närvarande har i Sverige. Dessutom innebär en förtida avveckling av kärnkraften att de allvarligaste miljöhoten, utsläpp av växthusgaser, troligen kommer att förstärkas. Ökad import av kolbaserad el, användning av fossilgas samt risk för import av rysk kärnkraftsel via Finland är troliga följder av en forcerad kärnkraftsavveckling. Företrädare för både Socialdemokraterna och Centern har deklarerat att fossilgas är en intressant energikälla i Sverige. Folkpartiet avvisar tankarna på en sådan utveckling. En stor satsning på fossilgas skulle kräva betydande investeringar i ledningar m.m. och för lång tid bygga fast Sverige i sådan elproduktion. Därmed skulle utsläppen av växthusgaser öka ytterligare och möjligheterna att nyttja inhemsk bioenergi starkt minska. En forcerad avveckling av kärnkraften försämrar Sveriges förutsättningar att nå långsiktiga mål om minskade koldioxidutsläpp och strider mot klimatkonventionens anda. Det är högst oklokt att inte ta klimathoten på allvar. Den främsta orsaken till de senaste årens temperaturökning på jorden är den omfattande förbränningen av kol, olja och gas. Vi noterar att Sverige, med åberopande av kärnkraftsavvecklingen, erhållit ökade möjligheter till koldioxidutsläpp inom ramen för EU:s totalram, nämligen plus 5 %. Det som i dag framför allt bör oroa och leda till åtgärder är den bristande säkerheten i kärnkraftverken på andra sidan Östersjön, särskilt i nuvarande Ryssland. De medel som är kopplade till stängningen av kärnkraftverket i Barsebäck bör därför användas för en kraftfull satsning på kärnsäkerheten i Östeuropa, så att osäkra och misskötta kärnkraftsreaktorer i öst kan restaureras, i stället för att vi här i Sverige genomför det enorma resursslöseri som en förtida stängning av Barsebäcksverket faktiskt innebär. Det faktum att Regeringsrätten förordnat om inhibition av regeringens beslut att förbjuda driften vid Barsebäck 1 visar att de principiella invändningar som riktas mot avvecklingslagen måste beaktas. Enligt vår uppfattning är det nödvändigt att utan tidsfördröjan upphäva avvecklingslagen. De principiella bristerna av lagen är tydliga, vilket bekräftas av den prövning som Regeringsrätten nu genomför. Förutom principiella juridiska tillkortakommanden framstår avsaknaden av beslutsunderlag vad gäller effekter i övrigt av lagens tillämpning, såsom omfattningen av ersättning till reaktorägarna, verkan på Sveriges energiförsörjning, miljöeffekter och lagens överensstämmelse med EG-rättsliga aspekter, som i högsta grad otillfredsställande. Därför måste lagen om kärnkraftens avveckling upphävas av riksdagen. Vad gäller bemyndigandet för regeringen att överskrida anslaget i budgeten för kärnkraftens avveckling, så finns det enligt vår mening inte några som helst hinder för riksdagen att snabbt behandla ett förslag från regeringen om ett anslagsöverskridande och sättet på vilket ett sådant skall finansieras. Det kan i samma andetag också konstateras att beslutsgången på motpartssidan, hos Sydkraft, är sådan att något tidsmässigt pressat tidsläge inte kommer att uppträda. Det faktum att motpartssidan sammankallar en extra bolagsstämma med uppgift att pröva avtalet gör att vi anser att en motsvarande tillämpning också kan ske på den statliga sidan. Det bemyndigande som regeringen begär är alltså obehövligt. Men jag vill också påpeka det principiellt felaktiga i att bifalla regeringens förslag på just denna punkt. Om bemyndigandet utnyttjas kommer detta att innebära att riksdagen först i efterhand får tillfälle att behandla, eller rättare sagt konstatera, en mycket stor anslagsbelastning. Det är oacceptabelt att riksdagen frånhänder sig beslutanderätten över statens budgetmedel på det angivna sättet. Dessa skäl talar för att riksdagen inte bör bifalla detta bemyndigande, utan i stället skall förslag om anslagsöverskridande samt finansieringen av ett sådant föreläggas riksdagen för avgörande. Det utskottet härmed har anfört bör ges regeringen till känna. Fru talman, jag står givetvis bakom alla Folkpartiets reservationer, men yrkar endast bifall till reservation nr 1 samt nr 2 om yrkande 1 av någon outgrundlig anledning skulle falla.

Fru talman! I utgiftsområde 21 ingår Svenska kraftnäts investerings och finansieringsplan. Merparten av de budgeterade kostnaderna, 1 646 miljoner kronor, är att hänföra till Polenkabeln. Summan skall upplånas externt. Miljöpartiet har länge påpekat att förslaget är illa genomtänkt och inte bör genomföras. Det finns långt mer angelägna investeringsbehov än en elkabel mellan Sverige och Polen. Betydligt större resurser än i dag måste läggas på att åstadkomma ökad energieffektivitet och användning av förnybar energi som ersättning för kärnkraft och fossila bränslen i såväl Sverige som Polen. Men huvudproblemet med kabeln är miljöstörningarna: Förutom obotliga skador på Blekinges känsliga kustområden finns en betydande risk för en påverkan på fiskbeståndet. De elektromagnetiska fälten påverkar förmodligen fiskens vandringsvägar och orsakar med säkerhet cellförändringar som vi i dag vet ganska lite om, men har all anledning att hantera med stor försiktighet. Enligt Sveriges geologiska undersökning, som har varnat upprepade gånger inför den här anläggningstypen just i Blekinge, ger magnetfälten även upphov till ett ständigt pågående rostangrepp på metallföremål inom en radie på drygt 10 mil runt kabeln. Dessa problem kvarstår, trots att Polenkabeln sent omsider fått ett förbättrat tekniskt utförande som innebär att de planerade elektrodstationerna med tillhörande kablar inte längre behöver anläggas. Till detta bör läggas miljöstörningarna på land från den strömriktarstation som skall anläggas. Det är fråga om en mycket stor anläggning som kräver att ca 7 ha mark tas i anspråk i ett område som är klassat som riksintresse för natur och friluftsliv. Det är också upprörande att man forcerat fram en miljöprövning av ärendet i vattendomstolen före nyår, för att inte riskera att en prövning skulle kunna ske enligt den nya miljöbalken, vilket hade ökat sannolikheten för ett nej till kabeln. Regeringens och utskottets förslag ger de finansiella förutsättningarna för det fortsatta arbetet med kabelförbindelsen. Jag yrkar därför att riksdagen inte ställer sig bakom investeringsplanen i de delar som rör Polenkabeln, utan att regeringen i stället på lämpligt sätt ges i uppdrag att se till att Svenska kraftnät och Swe Pol Link AB inte ikläder staten sådana ekonomiska förpliktelser som gör det svårt eller omöjligt att avbryta projektet. Flera andra partier har käcka lokala kabelkritiker, men hur agerar och de käcka kritikerna själva här i riksdagen? För mig och Miljöpartiet är det en självklarhet att omställningen till ett ekologiskt hållbart samhälle måste följas av praktisk handling; det räcker inte med tom miljöretorik. Det enda ekologiskt hållbara alternativet för Blekinges kustmiljö i denna fråga, är att Därmed, fru talman, yrkar jag bifall till reservation nummer 3. I övrigt stöder jag utskottets förslag, men vill också i detta sammanhang kort redogöra för Miljöpartiets syn på vad den energipolitiska omställningen kräver på lite längre sikt. Vi menar att energisystemet måste genomgå en total omställning som innebär en elproduktion med förnybara energislag och en slutgiltig avveckling av kärnkraften till år 2010. Detta år bör återinföras som slutår för kärnkraftsavvecklingen. Under de närmaste fem åren bör minst tre kärnkraftsreaktorer stängas, samtidigt som koldioxidutsläppen från energisektorn måste minska. Därför är det mycket olyckligt att regeringen och Björn Rosengren nu överger den linje som gällde för bara nån vecka sedan - att förhandlingarna med Sydkraft om en stängning av Barsebäck 1 skulle vara avslutade före jul - och nu vill invänta den rättsliga prövningen i Regeringsrätten. Häromdagen förlorade Sydkraft ett mål i Stockholms tingsrätt och dömdes att betala statens rättegångskostnader, men de driver alltså fler processer mot staten. Man kan konstatera att Sydkraft inte delar den breda politiska majoritetens uppfattning att energisystemet behöver ställas om till ekologisk hållbarhet, utan mer ser till sitt kortsiktiga vinstintresse. Det är svagt av regeringen att inte jobba mer aktivt för att förverkliga det beslut om stängning av Barsebäck som skulle ha verkställts redan den 1 juli i år. Sydkraft är inte ensamt skyldigt till de utdragna förhandlingarna med regeringen om avstängningen av Barsebäck. Miljöpartiet ställde sig vid sidan av energiöverenskommelsen, eftersom vi förutsåg att man skulle hamna i just det juridiska träsk som man nu har hamnat i. Att förbjuda kärnkraft leder ofrånkomligen till processer och skadestånd. I stället bör man ändra de ekonomiska styrmedlen och göra det lönsamt att avveckla. Ett steg i rätt riktning vore att låta kärnkraftsproducenterna betala sina egna försäkringskostnader, som andra företag gör. Ett ökat ekonomiskt ansvar för olyckor innebär också ett incitament för kärnkraftsbolagen att ta ett större ansvar för säkerheten, t.ex. genom att stänga av vid nästa årsskifte eftersom datortekniken då kan orsaka problem. En långt större målmedvetenhet krävs i energipolitiken för att de högt ställda målsättningarna skall kunna nås och göra Sverige till ett ekologiskt föregångsland inom denna sektor. Miljöpartiet anser att regeringens tillvägagångssätt för energiomställningen är alltför försiktigt. En mycket kraftfullare strategi måste utformas för att åstadkomma ett förändrat beteende på marknaden bland såväl producenter som konsumenter. Vi förordar därför att stora satsningar görs på en utbyggnad av kraft och värmeproduktion från förnybara energikällor. Mot denna bakgrund vill vi se mycket kraftiga resursförstärkningar under anslagen för budgetåren 2000 och 2001 på det sätt som framgår av vår motion N261. Den totala budgetramen för budgetåren 2000 och 2001 beräknar vi till 1,9 respektive 2,1 miljoner kronor, dvs. 470 respektive 455 miljoner kronor utöver regeringens förslag. I dessa budgetramar ingår också att ett nytt anslag inrättas för att främja utbyggnaden av solvärme. Jag vill också, fru talman, och här instämmer jag i Ola Karlssons syn, understryka vikten av att det investeringsbidrag som avses gå till utbyggnad av små vattenkraftverk slopas eller enbart används för teknikförbättring i befintliga vattenkraftverk. Från Miljöpartiets sida kommer vi inför förhandlingarna med regeringen om kommande års budget att verka för att det energipolitiska omställningsprogrammet inte skall innehålla bidrag som stimulerar till fortsatt utbyggnad av orörda vattendrag. Avslutningsvis måste jag kommentera Ola Karlssons och Inger Strömboms anföranden. Merparten av Ola Karlssons anförande var en lovsång till kärnkraften. Han talade återkommande om vår säkra och miljövänliga kärnkraft. Men kärnkraften är inte säker, och det är ett av de stora problemen med den. Kärnkraften är inte miljövänlig. Även om det inte bolmar koldioxid och svavel ur kärnkraftverkens skorstenar är produktion av kärnkraftsel miljöfarlig i alla led. Uranbrytningen är miljövidrig, men det tycker tydligen moderater och de annars så etiska kristdemokraterna att vi inte behöver bry oss om, för det sker ju utomlands och drabbar mest urbefolkningar i Själva driften innebär ofrånkomliga risker för allt levande under lång tid. Avfallet är ett stort och ännu olöst miljöproblem som vi kommer att lämna över till kommande generationer. Var är etiken, kristdemokrater? Vi hörde också att Kristdemokraterna vill avveckla kärnkraften, men inte än, inte förrän vi har alternativen klara. Men samtidigt säger Inger Strömbom att stora satsningar på förnybara energislag bara kommer att kunna täcka lite grann av behovet. Så vi kommer underförstått inte att kunna avveckla kärnkraften. Detta tycker jag är karakteristiskt för Kristdemokraternas dubbelhet. Först var man linje 3 i kärnkraftsomröstningen. Nu är man närmast linje 1. Samtidigt säger man sig vilja avveckla, men inte än. Inger Strömbom kritiserar andra partier för att svänga i uppfattning på ett anmärkningsvärt sätt, medan Kristdemokraterna minsann skulle stå fasta i sitt ställningstagande - jo, jag tackar, jag.

Fru talman! Matz Hammarström delar uppenbarligen inte min uppfattning att den svenska kärnkraften är miljövänlig och säker. Nu tyder allt på att alternativet till Barsebäck är import av skitig dansk kolkraft eller tysk kolkraft eller polsk kol eller oljekraft eller att det blir import av rysk kärnkraftsel eller kanske så småningom litauisk kärnkraftsel. Jag tycker att alla dessa alternativ är betydligt mycket värre, betydligt miljöfarligare, skadligare och osäkrare än att fortsätta att köra med våra svenska kärnkraftverk. För mig är valet av kärnkraften mycket en miljöfråga. Sedan är det här, även om man ibland kan få ett annat intryck, en debatt om ett budgetbetänkande. Jag har full respekt för att Miljöpartiet vill avveckla kärnkraften. Men jag har i andra sammanhang ändå fått uppfattningen att Miljöpartiet talar och pläderar för öppenhet och tydlighet när det gäller redovisning. Jag skulle vilja fråga Matz Hammarström: Varför skall inte riksdagen få en redovisning för vilka kostnader som beräknas nästa år inom detta budgetområde? Varför skall inte vi här kunna säga att statens utgifter inom detta område beräknas till 1,7, 3, 5 eller 10 miljarder nästa år? Är detta en rimlig hantering?
Fru talman! Det var mycket på en gång. Jag skall i alla fall börja med påståendet om kärnkraftens säkerhet. Nej, Ola Karlsson, jag delar inte uppfattningen att svensk kärnkraft är säker. Ingen kärnkraft är säker. Sedan är det myten som han fortsätter att sprida om att det enda alternativet till Barsebäck är smutsig dansk kolkraft. Så är ju inte fallet. Vi kan dels minska vår energianvändning, dels importera ren norsk vattenkraft. Dessutom finns det biobränslebaserad dansk kraft att importera.
Fru talman! Även om det möjligen var mycket i i min första replik, hade nog Matz Hammarström kunnat hinna med något lite mer än vad han gjorde nu. Det är klart att det måste göras en riskbedömning för alla kärnkraftverk. För min del är svaret ganska givet, att de svenska kärnkraftverken verkar vara bra mycket säkrare än Ignalina och Sosnonyj Bor, som vi riskerar att få importera ersättningskraften ifrån. Sedan återkommer jag till min fråga: Är det ändå inte rimligt att riksdagen skall få information om den kanske största utgiften inom detta utgiftsområde nästa år? Vad finns det för skäl att undanhålla riksdagen den informationen? Vi har i andra sammanhang uppfattat Miljöpartiet som ett parti som talar för öppenhet och tydlighet vad gäller redovisning av statens kostnader.
Fru talman! För att undanhålla information måste man ju ha tillgång till information. Ingen har ju tillgång till någon exakt siffra för hur mycket detta kommer att kosta. Det är intressant att både moderater och kristdemokrater är väldigt angelägna om att vara motståndare till koldioxid i frågan om kärnkraft, men när det gäller privatbilism har man inte alls den ståndpunkten.
Fru talman! Jodå, Matz Hammarström, visst vill Kristdemokraterna avveckla kärnkraften, men det måste ske med realism när vi har alternativ. Matz Hammarström talar om ökade satsningar på biobränslen. Det låter jättebra. Ni har ju också i ert anslag reserverat lite extra pengar för kommande år, och det låter också väldigt bra. Men vi måste vara realistiska. Vi förstår ju alla att er snabbavveckling av kärnkraften ändå kommer att leda till en stor ökning av koldioxidutsläppen. Då är min fråga: Var går gränsen? Hur stor ökning kan Miljöpartiet acceptera? Sedan vill jag också ställa en annan fråga. Ni talar om att ni vill avveckla tre reaktorer under de närmaste fem åren. Hur vill Miljöpartiet betala detta? Det kommer att kosta. Var hittar Miljöpartiet de pengarna?
Fru talman! Bra kärnkraft avvecklar sig själv, säger vi. Vi vill alltså ändra på styrmedlen så att det blir lönsamt att avveckla kärnkraften. Som jag sade förut: Om vi inför ett krav på att kärnkraftverken betalar sina egna försäkringskostnader kommer lönsamhetsbilden att bli en helt annan. Kärnkraften kommer att avveckla sig själv. Vi tycker inte att det är någon snabbavveckling att göra detta till 2010. Men vi tycker att det är realistiskt. 2010 tycker vi är realistiskt. Och vi har visat i rapporter att vi kan göra det utan att öka koldioxidutsläppen. Det kräver en annan skattelagstiftning, en skattelagstiftning som ger incitament till bl.a. energieffektivare teknik. Men det går att göra det utan ökade koldioxidutsläpp.
Fru talman! Förlåt mig, men det här låter väldigt dystert, måste jag säga. Det innebär ju vad jag kan se en stor, chockartad höjning av energikostnaderna för vårt land. Är det verkligen realistiskt?
Fru talman! Jag vet inte om det är dystert att ha en plan för att avveckla kärnkraften till år 2010 utan att öka koldioxidutsläppen. Däremot konstaterar jag att Inger Strömbom inte med ett ord bemöter kritiken angående er påstådda etik visavi uranbrytningens problem för urbefolkningen och visavi kommande generationers problem med att hand om kärnkraftsavfallet.

Fru talman! Energipolitikens mål är att på kort och lång sikt trygga tillgången till energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Den skall skapa villkor för en effektiv energianvändning och en kostnadseffektiv svensk energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Energipolitiken skall bidra till en god ekonomisk och social utveckling i Sverige. En säker tillgång till el till ett rimligt pris är en viktig förutsättning för den svenska industrins internationella konkurrenskraft. Energipolitiken skall utformas så att denna förutsättning bevaras. Energipolitiken skall också bidra till ett breddat energi-, miljö och klimatsamarbete i Dessa mål har slagits fast av denna kammare. Jag och andra företrädare för utskottet har ofta sagt detta, och det förtjänar att upprepas. Det är viktigt, menar jag, att vi håller det i minnet i den fortsatta debatten. Förra året träffade Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Centern en överenskommelse om en omställning av energipolitiken för en uthållig energiförsörjning. Det är en bra överenskommelse. Den innehåller bl.a. en kraftig satsning på forskning och utveckling av nya energikällor, ny teknik, satsningar för att minska elanvändningen, åtgärder för effektivare energianvändning och internationella klimatsatsningar. En ny myndighet har bildats, Energimyndigheten. Den började sitt arbete detta år och finns i Eskilstuna. 9 miljarder kronor avsattes under en sjuårsperiod för detta. I dag behandlar vi anslagen för nästa år, och jag vill yrka bifall till propositionen och avslag på reservationerna. Att vi är oense mellan de olika partierna om energipolitiken har ju under lång tid varit känt. Moderaterna yrkade avslag då, och de yrkar avslag nu igen. Jag vill påminna om att alla partier i folkomröstningen sade att kärnkraften skall avvecklas. Än har inte ni moderater visat hur ni vill åstadkomma detta. Vi visar hur vi vill att det skall gå till. Det måste ske under ordnade former under tillräcklig tid. Vad föreslår ni? Inget i Ola Karlssons anförande gav ens en antydan. Kristdemokraterna, som på sin tid förespråkade linje 3, fortsätter att förvåna. Ni som i Energikommissionen sade att en reaktor kan avvecklas utan att energitillgången äventyras, ni ville inte vara med. Samtidigt säger ni också att ni instämmer i huvuddragen när det gäller omställningsprogrammet. Varför inte löpa linan ut och ansluta er helt? Folkpartiet fortsätter också att förvåna. Vi stod tillsammans för linje 2. Ni har ju övergett den. Men samtidigt säger ni i er motion att ni stöder omställningsprogrammet. Varför inte löpa linan ut ni också och ansluta er till hela omställningen? Jag vill påminna kammaren om vad förre näringsministern Anders Sundström sade när vi debatterade omställningen. Han sa då bl.a: Sverige är ett land som behöver mycket el. Det gör vi därför att vi har det klimat vi har, för att vi har de avstånd vi har, för att vi bor så pass glest som vi gör. Det gör vi för vår industri och vår levnadsstandard. Vi är ett land som behöver mycket el och kommer att behöva mycket el även i framtiden. Sverige är också ett land som behöver konkurrenskraftiga elpriser. Vi behöver också el under lång tid. De som investerar i Sverige investerar i sådana saker som tar lång tid att skriva av. Det är vårt gemensamma ansvar att utforma energipolitiken på ett sådant sätt att kraven kan tillgodoses. Mycket el, säker tillgång, konkurrenskraftiga priser och lång tid. Det här tål att upprepas, menar jag. Hur gör man detta på bästa sätt? Det gör man genom att se till att vi ständigt förnyar vår produktionsapparat. Därför anser jag och utskottsmajoriteten att de satsningar som beslutades förra året och de anslag vi i dag behandlar är en del av denna utveckling och förnyelse. Det ser vi också genom det stora intresse som visas från olika håll för att få del av satsningarna. Alla ansökningar som kommit till Energimyndigheten visar på detta intresse, denna vilja att delta i utvecklingen. Det är en utveckling för framtiden, för en uthållig energiförsörjning. Utskottsmajoriteten tillstyrker också förslaget om ett nytt stödsystem för den fortsatta elektrifieringen av hushåll i glesbygden. Tillgång till el är en viktig förutsättning för ett fortsatt boende och en fortsatt utveckling i de berörda bygderna. Därför menar utskottsmajoriteten att de helårsbebodda hushåll som i dag saknar el bör ges möjlighet till en tillfredsställande elförsörjning. Utskottsmajoriteten tillstyrker vidare förslaget rörande verksamheten vid Svenska kraftnät och därmed också Polenkabeln. Jag menar att det är viktigt med ett samarbete runt Östersjön även i dessa frågor. Det är bra att vi har förbindelser med våra grannländer. Det finns många fördelar. Det här projektet omgärdas också av omfattande prövningar enligt ellagen, naturresurslagen, vattenlagen, lagen om kontinentalsockeln och plan och bygglagen. Svenska kraftnäts investeringar och finansiering prövas årligen av riksdagen. Fru talman! Jag yrkar bifall till hemställan i betänkandet och avslag på reservationerna.

Fru talman! Jag skulle vilja fråga Barbro Andersson Öhrn om hon kan redovisa vilka utgifter staten kommer att ha inom utgiftsområde 21 under nästa år. Jag tycker att man som riksdagsledamot borde kunna läsa ut utgifterna ur ett budgetbetänkande som vi fattar beslut om här i riksdagen. Därför skulle jag välkomna om Barbro Andersson Öhrn kunde redovisa i stora drag hur stora utgifterna kommer att vara. Är det 1,7 miljarder, som det står i det här betänkandet? Eller är det 3 miljarder? Eller är det 5 miljarder? Eller är det 10 miljarder? Varför får inte riksdagen reda på den största enskilda utgiftsposten inom utgiftsområdet? Pressen kan man läcka till från regeringens sida om vad förhandlingarna med Sydkraft landar på. Men riksdagen får ingen information. Tycker Barbro Andersson Öhrn att det är en bra ordning? Jag skulle vilja citera ur en DN-artikel för ett par veckor sedan: "Redan nästa år kan den svenska produktionen av el vara mindre än konsumtionen. Sverige riskerar därmed att bli beroende av importerad el mycket snart, skriver Energimyndigheten i en ny rapport. Energimyndigheten har utgått ifrån att en kärnkraftsreaktor i Barsebäck läggs ner och att behovet av el ökar med 1,5 procent -. År 2000 uppskattas bristen till 3,2 TWh. Utvägen är, enligt Energimyndigheten, att mer el än nu produceras i så kallade oljekondenskraftverk eller att elimporten ökar." Är det detta som är den goda energipolitiken?
Fru talman! Det vore väldigt egendomligt om jag som företrädare för utskottsmajoriteten här försökte säga hur man skall genomföra de förhandlingar som pågår. Dels pågår förhandlingar, dels pågår en rättslig prövning. Innan det är färdigt är det omöjligt att säga någonting i det ärendet. I övrigt vet inte jag om det är så att Ola Karlsson inte förstår, inte vill förstå eller inte läst vad vi gjorde i överenskommelsen. Där slår vi väldigt tydligt fast att det är de förnybara inhemska energikällorna som är de energikällor som skall ersätta när man inleder omställningen av energiprogrammet. Man inleder avvecklingen med inhemska förnybara energikällor. Det är de som är aktuella. Sverige skall vara ett självförsörjande land när det gäller energipolitiken. Ola Karlsson har tidigare i debatten talat mycket om höjda elpriser. Det förvånar mig lite grann när jag i dag kan läsa en artikel i Svenska Dagbladet. Det handlar om Barsebäck och vad som har hänt. Det står att 1997 var spotpriset 25 öre. Nu är det nere i 15 öre. Vill man handla på terminsmarknaden är man nere på "futtiga" - detta är Svenska Dagbladets beskrivning, inte min - 18 öre. Talet om att den här omställningen gör att energipriserna höjs äger faktiskt ingen substans.
Fru talman! Om jag vore Barbro Andersson Öhrn skulle jag inte vara så bekymrad om Ola Karlsson inte förstod, inte läste och inte begrep. Jag skulle i stället vara mer bekymrad över att statliga Energimyndigheten uppenbarligen inte har förstått och inte har läst och begripit vad riksdagen har beslutat. Det var ju Energimyndighetens uppgift som jag citerade, nämligen att alternativet nu är produktion i oljekondenskraftverk eller ökad elimport. När den statliga myndigheten på området säger så, då borde kanske Barbro Andersson Öhrn i alla fall lyssna eller fundera lite grann. Jag tycker att man som enskild riksdagsledamot faktiskt av ett budgetbetänkande skall kunna läsa ut vad statens utgifter på ett budgetområde nästa år skall bli. Det är möjligt att Barbro Andersson Öhrn inte tycker att det är rimligt att riksdagen skall kunna sväva i okunnighet och bara någon gång vid en okänd tidpunkt bli serverad ett belopp från en regering som genom läckor till medierna har kunnat meddela varåt förhandlingarna med Sydkraft lutar.

Fru talman! Nog vore det väl konstigt om man inledde en förhandling mellan två parter med att lägga ett golv på en summa. Ola Karlsson har nämnt 1,7 miljarder. Han har också nämnt 3 miljarder, 5 miljarder och 10 miljarder. Men vore det inte konstigt att inleda en förhandling genom att börja med att säga att vi lägger ett golv på 10 miljarder och sedan får vi se varåt det lutar? Det är ett upplägg som jag inte kan acceptera. Förhandlingar pågår. Således får vi avvakta resultatet.
Fru talman! Barbro Andersson Öhrn sade att det är en bra uppgörelse som har träffats mellan Socialdemokraterna, Centern och Vänsterpartiet. Men enligt den uppgörelsen skulle Barsebäcks reaktor ha varit avvecklad till den 1 juli. Nu är det ju inte så, bl.a. därför att uppgörelsen juridiskt kanske inte är så hållbar. Jag noterar att Barbro Andersson Öhrn inte sade så mycket om miljön i sitt anförande. Har Socialdemokraterna lämnat sina miljömål? Jag har bl.a. läst regeringsförklaringen mycket noga. Där sägs det inte mycket om miljön. Det står så här: "Miljöförstörelsen hotar såväl människors hälsa som djur och växtarters existens på vår kontinent och i våra hav." Detta menar jag att man går emot. Man stöder nämligen en fortsatt miljöförstörelse just genom energiuppgörelsen. Vi vet ju att det blir ökade utsläpp av koldioxid, svavel och kväve. Sedan vill jag passa på att fråga om finansieringen. Beloppet kan diskuteras. Ingen vet var det landar. Men som regeringsbärande parti måste man väl ändå ha funderat över var pengarna skall hämtas. Vem skall betala? Är det vården, skolan och omsorgen som skall göra det, eller var skall man trolla fram detta okända miljardbelopp?
Fru talman! Miljöfrågorna är viktiga. De får också ett stort utrymme i just omställningen till en uthållig energiförsörjning. Inger Strömbom har berört klimatfrågorna. I vårt förra betänkande - förra året när vi tog det här beslutet - påpekade vi att Sverige hör till de industriländer som har de lägsta utsläppen av koldioxid per capita och år. Vi skrev att vi delade den uppfattning som redovisas i propositionen beträffande en strategi för minskad klimatpåverkan från energisektorn där de internationella klimatinsatserna intar en central roll. Vi erinrade om att förslagen till långsiktiga åtgärder för ett ekologiskt uthålligt energisystem utgör nationella åtgärder som Sverige vidtar, bl.a. för att minska klimatpåverkan i framtiden. Vi skrev också att förslagen i propositionen inte innebär någon förändring av den nationella strategin - att koldioxidutsläppen från fossila källor skall stabiliseras på 1990 års nivå år 2000 för att därefter minska. De gamla besluten gäller självfallet, även om vi inte skriver det just i dag när vi faktiskt bara behandlar budgeten.
Fru talman! Det var inte särdeles klargörande, framför allt inte när det gäller finansieringen. Jag upprepar därför: Var skall pengarna tas? Vem skall betala detta okända belopp? Vi vet ju alla att Sverige har begärt tillstånd för ökade koldioxidutsläpp. Det tyder inte på att den förda energi och miljöpolitiken är särskilt uthållig.
Fru talman! När fördelningen gjordes beträffande koldioxidutsläppen och man såg hur de olika länderna i EU skulle kunna minska sina utsläpp visade det sig att Sverige hade varit ett föregångsland och hade minskat sina så kraftigt att andra fick lov att minska tidigare. Det står i regeringsförklaringen: "Sverige skall vara ett föregångsland i omställningen till en hållbar utveckling. Arbetet med att skydda miljön, stimulera lokala initiativ och främja kretsloppstänkandet fortsätter. En Agenda 21 för Östersjön samordnas inför EU:s utvidgning. Den elintensiva industrins konkurrenskraft skall hävdas genom teknisk utveckling och en förnuftig avveckling av kärnkraften. Energiöverenskommelsen ligger fast."

Fru talman! Alltid blir man snuvad på något. Jag hade sett fram emot att vara den sista inte bara punkten utan utropstecknet här. Jag hade tänkt säga att det känns ansvarsfullt att vara den som skall sätta punkt, men jag ser att det inte blir så. I skuggan av de strider och krig som utkämpas utanför det här huset i den stora världen är våra motsättningar och framför allt vårt sätt att behandla dem välgörande och föredömligt fredliga. När jag sagt det konstaterar jag att vi ändå har rejäla åsiktsskillnader, exempelvis vad gäller så viktiga delar av infrastrukturen som energiförsörjningen. Det kan t.o.m. Ola Karlsson och jag vara överens om. Under alltför många år har vi nu i all oändlighet stött och blött frågan om hur vi skall ordna vårt behov av energi. Motsättningarna har tidvis varit mycket hårda och uppfattningarna diametralt motsatta. Miljöargument har ställts mot andra miljöargument, traditionell tillväxt mot ny hållbar tillväxtsyn. Olika världar och olika värden har inte förmått att mötas. Än mindre har någon sida velat sträcka ut en hand för att enligt den svenska modellen ordna en lagom lösning. Ryckighet och ärligt talat en vilsen velighet, delvis dold av vackert tal och mycket forskande och utvecklande, men alldeles för lite av verkligt genomtänkt handlande har präglat energipolitiken enligt min uppfattning. Nu är det alltså hög tid att vända, att få slut på den övertida driften av kärnkraft och fossila bränslen. Vi vet från historien att en osänkbar Titanic rände rakt in i isberget och sjönk. Vår kunskaps radar i dessa yttersta dagar blinkar en tydlig varning för isberg, och då skall man vända medan tid är! Och det är just det som vi försöker. Energifrågan är ärligt talat en bärande orsak av flera andra där vi i Vänstern delar grundsyn med både socialdemokrater och Miljöpartiet. Det är också en grund för den nya majoritet som efter valet axlat väljarnas förtroende. Inom parentes måste jag som nykomling i denna församling säga att även om jag är nervös när jag står i talarstolen är det en glödande inre fröjd att veta att det finns 43 andra v-märkta - inget ont om de andra mer än politiskt, personligt är de väldigt trevliga. På energins område kan vi alltså gemensamt med energiuppgörelsen, som också Centern hedervärt deltog i, som grund verka för att få bort ryckigheten och veligheten. Lugnt, envist och med mild men fast hand bygger vi en struktur som håller, Ola Karlsson. I det perspektivet skall vi se förslaget till budget för Den senaste tidens mycket kortsynta politiska kommentatorer frågar ständigt lika stressade inför TV-kameror och med bandspelare i näven, bara några futtiga månader efter ett historiskt val: - Nå Gudrun, nå Birger, vad har ni nu fått igenom? Var är avtrycken? Min uppmaning är: Hia er en aning, kära vänner och kamrater - en del är vänsterpartister enligt undersökningar - inom massmedier och inse att Rom faktiskt inte byggdes på en dag. Men nu, 1998, står staden Rom där och är t.o.m. säte för en påve. Det är min bestämda uppfattning att vi äntligen är på väg, och då skall vi inte vallfärda ned till Rom, men väl för att ta itu med den utmaning som det innebär att lägga grunden till en framtid som håller och en tillväxt som bär. På den vägen har vi anammat Vägverkets nollvision. I vår version är det noll kärnkraft och noll fossilbränslen som gäller. Jag citerar ur näringsutskottets betänkande s. 7: "Målet är att under de närmaste tio till femton åren kraftigt öka el och värmeproduktionen från förnybara energikällor och utveckla kommersiellt lönsam teknik för energieffektivisering." Inte så illa filat, som han sade filharmonikern när han spelat Beethovens 5:e på halva tiden, Ola Karlsson! Då kan Ola Karlsson begära replik. Eftersom jag inte vill dra ut på tiden tar jag den repliken själv. Man skall inte spela Beethoven för fort, definitivt inte på halva tiden, för då låter det ännu värre än i originaltakt. Det kan vara sant, men det skadar inte å andra sidan om man jazzar upp gamla låtar. Det kan de vinna på. Beethovens 5:e, Ola Karlsson och ni andra på den kanten, är ett skönt stycke. Vi kanske t.o.m. är överens om det. Då tycker jag att det här budgetförslaget också är ett skönt stycke, speciellt i jämförelse med ert eländiga alternativ. Det, gott folk, duger för min och Vänsterpartiets del som ett bra avtryck i majoritetens politik!

· 250 kommuner har sökt bidrag få att få fart på energirådgivningen under 1998. Listan kunde göras bra mycket längre, men det behövs knappast. Men riktningen är given. En liten parentes: jag skall lägga in lite hård kritik mot EU-kommissionen. Det är inte så mycket regeringens och vår egen byråkratis tröghet som har gjort att det varit lite trögt med energiuppgörelsen. EU kommissionen har med sin tröga behandling kraftigt sinkat verksamheten, eftersom den skall granska de regelverk vi har för våra energibidrag. Det godkännandet tar alldeles för lång tid. Det drabbar anslagen för minskad elanvändning, elproduktion med förnybara energikällor osv. I jämförelse med EU kommissionen framstår en snigel som en fartdåre. Sverige borde säga ifrån. Ministrarna far ändå i skytteltrafik ned till Bryssel. Någon gång kunde de slå näven i bordet. Med en fast hand som styr en rödgrön reda, som Göran Persson brukar säga, i kombination med marknadskrafter ordnar vi nog övergången, Ola Karlsson, jämfört med er i oppositionen. Jag hade kunnat känna mig träffad, kära kristdemokrater, och t.o.m. kanske hårt trängd och i djupt bryderi om en samlad opposition hade sagt att detta är alldeles för lite, för sent och på tok för klent! Då kunde jag ha känt mig lite pressad. Men vad säger ni i riksdagens egen lilla björnliga - moderater, kristdemokrater och folkpartister? Jag tar först moderaterna - inte i kraft av någon klokhet eller politisk visdom utan snarare på grund av storlek. Ola Karlsson låter med förlov sagt som en fossil stenkaka, medan vi andra hellre spelar raspfria cd-skivor. Ni tuggar ständigt om "förtida" avveckling och tillväxtfientlighet. Är det tillväxtfientlighet att Järnforsens Bruk i Småland, ABB, Stal Laval och andra får miljonbeställningar på biobränsleeldande kraftverksanläggningar? Det ökar sysselsättningen i traditionell svensk verkstadsindustri. Hur kan en försiktigt påbörjad avveckling med 18 års drift efter folkomröstningen 1980, med Tjernobyl och otaliga incidenter under tiden, kallas förtida? 2 700 ton använt kärnbränsle mellanlagras just nu i Sverige. 30 40 år tar det att få ned det till 90 % i strålning. Då är det fortfarande livsfarligt. Sedan skall det bevaras nedborrat ytterligare minst 500 år. Hur många fler radioaktiva ton kräver ni moderater för att anse avvecklingen vara just in time? Kristdemokraterna säger sig instämma "i huvuddragen när det gäller omställningsprogrammet" men beklagar i nästa andetag avställningen av Barsebäck. Upplysningsvis, kristdemokrater, kan jag tala om att om ni instämmer i huvuddragen är huvuddraget just att stänga Barsebäck 1 och 2 och sedan fortsätta i lugn och bestämd takt. Ni är med förlov sagt politikens apokalyptiska apologeter. Förstår ni inte det, för det gör inte jag heller, skall jag tala klartext. Ni är tidigare rättrogna som blivit hedniska reaktordyrkare. Så ni övriga här som har en slant över efter julhandeln, skänk den till hednamissionen, det behövs. Folkpartiet å sin sida målar upp en bild i sitt yttrande av Sverige som en ekonomisk härdsmälta, om den forcerade takten i energiomställningen genomförs. Så vill de sträcka ut omställningen med två år. Skillnaden mellan en liberalt ansvarsfull politik och vår katastrofala snabbavveckling är alltså två hela år! Gott folk, de åren ger jag inte mycket för i evigheten! Och inte nog att de här tre högerpartierna kritiserar oss på det här något tama sättet. De har skaffat sig en stjärna, för de avstår från att delta i besluten när det gäller anslagens fördelning. Det tycker jag faktiskt är svagt. Sammanfattningsvis känns denna oppositions kritik ungefär som om man får ett julkort efter nyår. Det är för sent för denna jul och alldeles för tidigt för nästa. Eller ännu bättre: Ni påminner om den belgiska blå monstertjuren, som är otroligt uppblåst och biffig men kan inte ta ett enda vettigt steg. Jämfört med oss i den rödbrokiga skaran med inslag av fjällkon är det en slående bild. Till sist: Centern har på detta viktiga område tack och lov inte sällat sig till den borgerliga trojkan. Tvärtom är vi rörande överens, och energiuppgörelsen ligger stadigt, vilket också har sagts här tidigare. Det är bra att Åke har fått Lennart Daléus att hålla ihop med Lennart Värmby. Vi Lennartar bör hålla ihop. Gör vi det, slipper man hamna i dåligt sällskap, för det är ju lätt gjort i storstadens skumma kvarter. Allra sist några ord om Göran Persson, statsministern: Det har sagts och skrivits mycket om den mannen, och det mesta är säkert både sant och rättvist. Men sällan eller aldrig, gott folk, har massmedier eller politiska förståsigpåare noterat att det faktiskt är denne Göran Persson som ligger bakom att riksdagen har beslutat om kretslopp för 5 miljarder. Det var Göran Persson som var statsminister när vi ingick energiuppgörelsen och lade ut 9 miljarder på den nödvändiga energiomställningen. Det skall han och socialdemokraterna ha all heder av. Ett litet steg för mig, ett stort steg för mänskligheten, sade någon - inte Göran Persson - och klev ned på månen. Litet överdrivet, kanske. Budgeten för 1999 är måhända något åt det hållet. Jag yrkar med glädje bifall till hemställan i utskottets betänkande. Får vi nästa år ett vettigt program också för en hållbar tillväxt och en solig sommar, så blir det riktigt hyfsat, gott folk. Då kan DN och Svenska Dagbladet tugga i det tomma på ledarsidorna, och ni i den borgerliga oppositionen, i Björnligan, ni kan tugga fradga. Vi andra kan glädjas åt att börsen går uppåt, räntan går nedåt och sysselsättningen stiger. Allra, allra sist tror jag att det kunde bli ännu bättre om den styrande majoriteten tog sitt förnuft till fånga och införskaffade en energiminister. Varför skulle inte han kunna heta Lennart Värmby? säger Lennart, för detta är Lennart, gott folk, och God jul, fru talman.

Fru talman! Den fossila stenkakan hann begära replik innan återbudet kom från Lennart Värmby. Lennart Värmby uppehöll sig mycket vid sitt goda sällskap med Miljöpartiet och Socialdemokraterna. Jag får väl nöja mig med att ha sällskap av en samlad fackföreningsrörelse, av näringslivet och av de välståndsskapande krafterna här i Sverige. Jag vill fråga Lennart Värmby: Är ni i Vänstern stolta nu när varslen ligger i Hagfors, i Degerfors, i Avesta, i Hällefors, i Hofors och i de andra elintensiva industriorterna? Där känner man oro, och de utländska ägarna vet att om energisituationen i Sverige blir för osäker kan de flytta verksamheten utomlands. Då hjälper det inte att vi kan ställa upp en vindsnurra framför Lennart Värmby, som nog skulle rotera ganska hyggligt framme vid talarstolen. Det hjälper inte metallarna i Hagfors och Hofors. Sedan talade Lennart Värmby om de olika alternativen och de olika bidragen. Men han talade inte om att man nu får bidrag för att byta från el till olja eller gas, eller om mysbrasorna i kakelugnarna som nu brinner med hjälp av statsliga bidragsmiljoner. Boverket har redan konstaterat att detta inte minskar effekten ett skvatt.
Fru talman! Vägen in i framtiden är faktiskt inte spikrak, den är lite krokig. Men den går åt rätt håll - detta som en kommentar till det sista om vad man kan få bidrag till. Sedan kan vi diskutera sällskapet vid ett annat tillfälle. Det var mera skämtsamt sagt av mig detta med Björnligan, men ni påminner alltmer om den faktiskt. Varslen i de olika industrierna har inte ett dugg att göra med att Barsebäck 1 skall stängas av. Icke en millimeter av dessa varsel har någonting som helst med energiomställningen att göra. Återigen: Energiomställningen är inte bara nödvändig, den är dessutom dynamisk på ett helt annat sätt än vad diverse skatteomläggningar i historien har varit. En satsning på alternativ energi gör att sysselsättningen ökar i den svenska industrin. Ola Karlsson beskyllde oss för att vara tillväxtfientliga. Men han kan inte påstå att danskarnas satsning på vindkraftverk skulle ha varit helt vanvettigt felaktig. Danskarna har väl inte röda siffror i sin exportstatistik, när de producerar vindkraftverk efter vindkraftverk. Sverige har nu chansen inom den nisch som heter biokraftvärmeanläggningar. Jag tycker att vi bör ta den.
Fru talman! Den danska exporten kommer också att gynnas av vår import av dansk kolkraft för att ersätta Barsebäck. Det är ju det alternativ som vi har. T.o.m. den statliga energimyndigheten skriver att det blir brist på el nästa år och att utvägen är att mer el än nu produceras i s.k. oljekondenskraftverk eller att elimporten ökar. I samma tidningsartikel säger Vattenfalls Gunnar Ålfors att man inte kommer att producera el i oljekondenskraftverk, därför att det är billigare att importera t.ex. dansk kolkraft än att producera svensk oljekondenskraft. Det är klart att danskarna blir glada över att kunna sälja dansk, billig och skitig kolkraft till Sverige, medan vi i Sverige stänger de hyggligt säkra kärnkraftverken. Sedan kan man alltid hävda att varslen i Hagfors, Hofors, Hällefors och i de andra bruksorterna som har elintensiv industri inte har något med energipolitiken att göra. Det går att hävda det. Men jag tror att Göran Johnsson i Metall har rätt, att det är viktigt för jobben inom Metall att vi har en förnuftig energipolitik med kärnkraften kvar. Jag är inte stolt som riksdagsman att vara med att klubba igenom en politik som leder till sämre villkor för svensk industri och för svenska metallarbetare.
Fru talman! Jag sitter med i någonting som heter Vi får in mängder med handfasta ansökningar knutna till den skånska myllan och till det småländska höglandet. Hittills har vi registrerat 2,5 TWh i energieffektivisering eller ökad produktion bara i södra Sverige, och det är bara början. av deras anställda genom fackklubbar, för de vill att vi skall satsa ännu mer på svenskproducerad alternativ energi. Ola Karlsson hänvisade till LO och fackföreningsrörelsen. Det var nästan så öronen trillade av. Om ni moderater lärde er att använda era öron och lyssna till fackföreningsrörelsen i andra frågor än just denna, skulle det glädja mig.
Fru talman! Lennart Värmby har ju ett osedvanligt frejdigt språk. För säkerhets skull vill jag vara tydlig och säga att jag inte alls tog illa upp för de ord som han benämnde oss kristdemokrater med. Vi förstår ju hur ni i Vänsterpartiet vill ha't, men var skall ni ta't? Vänstern sitter vid regeringens bord och gör upp om budgeten. Nyss hörde vi att socialdemokraterna inte ville svara på frågan var pengarna skall tas. Då kanske Lennart Värmby kan vara lite mera öppen och ge besked. 82 % av svenska folket ställer inte upp bakom er avvecklingsuppgörelse. Dessa människor och vi väntar med spänning på besked. Vem är det som skall betala de pengar som en snabbavveckling kostar?
Fru talman! Jag börjar bakifrån. Det är inte fråga om någon snabbavveckling. Det är snart 20 år sedan som vi hade folkomröstning, och då kämpade vi på samma sida av barrikaderna, Inger Strömbom och jag och några till. Vart pengarna skall tas? För att inte vara alltför cynisk så här före julafton är ju den bittra sanningen ändå den att det är småfolket som får betala. Småfolket får alltid betala i slutändan. Det finns ingen omväg när det gäller att plocka ut pengar, men rent tekniskt blir det väl fråga om skattepengar. Hur mycket? Jag vet inte, men jag tror att priset blir bättre för varje dag som går medan vi inväntar Regeringsrättens och juridikens hårda dom. För varje dag som går blir Barsebäck 1 bara äldre och mindre värt. Inger Strömbom berömde mitt frejdiga språk. Då kan jag som konsumentupplysning säga att jag inte bara har ett frejdigt språk, jag står också för en frejdig politik. Jag är faktiskt stolt över att ingå i en majoritet som innehåller socialdemokrater, som vi och andra kritiserade för att vara en betonghäck. Den häcken har flyttat på sig, åt rätt håll dessutom.
Fru talman! Nu berömmer sig Lennart Värmby av att också stå för en frejdig politik. Då säger jag en gång till: Var skall pengarna tas? Jag skulle gärna vilja ha ett frejdigt svar på min fråga. Det visste inte Lennart Värmby, utan hotar med att det är småfolket som skall betala. Det är ingen frejdig politik. Det är ingen ansvarskännande politik, Lennart Värmby. Var skall pengarna tas?
Fru talman! Jag trodde inte att denna kammare hade sådana illusioner. Det är väl alltid i historien fram till modern tid varit så att det är småfolket som får betala. Inte minst överklassens vältrande i för mycket lyx och annat överflöd. När det gäller att avveckla Barsebäck och betala en eventuell räkning till Sydkraft finns det bara en kassaapparat, och den sitter Åsbrink på. Tack och lov verkar han väldigt snål och mån om slantarna, så det lär bli svårt att få ut dem. Men därifrån kommer man att få hämta dem. Då hoppas bara jag och Vänsterpartiet, och jag hoppas även ni andra, att vi går med överskott. Det sägs att vi skall göra det. Det överskottet skall räcka till att betala inte bara det utan också statsskulder och annat så att vi kommer på rätt bog i ekonomin och får ännu lättare att utveckla Sverige i hållbar riktning.

Fru talman! För att spara lite tid kan jag instämma i föregående replikanters huvudsynpunkter på Lennart Värmbys anförande. Jag vill ändå tacka för detta uppiggande om än inte särskilt upplyftande anförande från Lennart Värmby. Om vi tre är Björnligan - Moderaterna, Kristdemokraterna och Folkpartiet - hoppas jag att Lennart Värmby i samma anda kan acceptera smeknamnet
Fru talman! Jag kan nog acceptera att bli kallad Kalle Anka, men jag förstår inte riktigt vad det argumentet har med energiuppgörelse och annat att göra. Eva Flyborg sade att mitt inlägg var frejdigt men att det inte var upplyftande. Jag försökte ändå att lyfta ögonlocken lite grann förbi 1999 och påpeka att det är färdriktningen som är väsentlig. Jag har t.o.m. medgett både i anförandet och replikskiftet att den vägen som vi försöker följa tillsammans med Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Centerpartiet inte är spikrak. Det finns en viss berättigad kritik när det gäller bidragsgivande och annat där det inte går så heleffektivt. Men det finns kontrollstationer på vägen. Näringsutskottet kommer att få all anledning att kanske återkomma med omdisponeringar inom den liggande energiuppgörelsen där vi vässar instrumenten så att de blir ännu effektivare.

Fru talman! Matz Hammarström efterlyste var enskilda ledamöter från andra partier står i frågan om Polenkabeln. Jag representerar Vänsterpartiet och är från Blekinge, och jag kommer att rösta för reservation 3. Jag anser nämligen inte heller att man kan bygga Polenkabeln om man tar försiktighetsprincipen på allvar.